Fru talman! Detta var ett mycket intressant inlägg, särskilt dess slutappell: Vi skall nu komma till konkreta resultat. Krävs för detta särskilda skatteprivilegier? Eller är det nya frälsen vi skall inrätta för att nå politiska resultat? Det är väl inte meningen. Herr Palm erinrade om frågans förhistoria och om att ministerrådets uttalande anmäldes vid juridiska utskottets sammanträde i februari i Oslo. Detta är riktigt. Jag har ministerrådets handlingar med mig här. Jag behöver inte erinras om dem. Men såvitt det framgår av protokollet från juridiska utskottet var det då fråga om sekreteriaten. Utformningen i fråga om personalen förelåg inte — av det mycket enkla skälet, herr Palm, att överenskommelsen undertecknades i april och Nordiska rådets sammanträde ägde rum i februari. Denna överenskommelses innehåll och innebörd var alltså för mig liksom för den svenska delegationens arbetsutskott, när den fick del av densamma, en fullständig överraskning. Och en överraskning, kan jag tillägga, som slog i varje fall de flesta av oss med häpnad. Jag skulle vilja fråga herr Palm och även andra för skatter intresserade i detta land, om det kan vara riktigt att en svensk medborgare, som arbetar i Sverige i en samnordisk institution, erhåller speciella avgiftsreduktioner och tillerkänns skattemässiga fördelar. Det kan hända att finansdepartementet håller på att ändra på den saken nu, men av konventionen i frågan, av överenskommelsen och av propositionen framgår inte något annat än att så är fallet. Kan det vara riktigt? Hur kan man jämföra med internationella organisationer av helt annat slag? Här är det ju fråga om rörelser i Norden. Och hur kan man ifrågasätta om rekommendationen 1962 rörde just detta? Jag har texten här. Jag har läst upp den en gång. Jag skall inte trötta kammaren med att läsa upp den en gång till, men det framgår ju alldeles klart att därmed menas att personer anställda vid gemensamma nordiska institutioner inte skall ha särskilda skattemässiga fördelar. Det är ju precis vad det är fråga om här. Det gäller ministerrådet, kultursekreteriatet och presidiesekreteriatet. Det är ju nordiska institutioner. Hur kan herr Palm försöka komma förbi detta faktum. Herr Palm vet mycket väl att den utredning han talade om byggde på denna rekommendation. Jag syftar alltså inte på Fagerholmsutredningen utan på den utredning som följde efter. Jag vill också upprepa min fråga: Hur långt har man kommit med detta arbete i övriga nordiska länder? Kan någon svara på det? Det borde kanske vara av intresse för Sveriges riksdag att veta det innan vi går till beslut.
Fru talman! Att det skulle skapas ett särskilt löneoch skattesystem var ju sagt i Nordiska rådets handlingar. Jag har framför mig juridiska utskottets material, där det sägs att sekreteriatet skall bestå av tjänstemän som är oavhängiga av de internationella förvaltningsorganen och att det skall ha status som internationell organisation med ett särskilt löneoch skattesystem. Materialet är undertecknat av Allan Hernelius och det togs i Nordiska rådet. Man visste alltså att här var det fråga om att göra särskilda konstruktioner med hänsyn till de svårigheter som Karl-August Fagerholms kommitté hade stött på när den arbetade med dessa frågor. Det var sålunda kända frågor. När man sedan talar om skatteprivilegier tycker jag att herr Hernelius är bra demagogisk. Vi har ett material som visar att man har tagit hänsyn till dessa skatteförhållanden och satt lönen lägre med hänsyn till dem. Jag sade här inledningsvis att jag inte skulle trötta kammaren med att dra den här jämförelsen, men jag har faktiskt material som visar hur lönerna sätts för tjänstemän inom ministerrådssekreteriatet, inom EG-kommissionen i Bryssel, där som vi vet utvecklingen har varit annorlunda — man har i större utsträckning än i andra organ fått diskutera lönefrågor där — vid svenska ambassaden i Oslo och vid OECD i Köpenhamn, EFTA-sekretariatet i Genéve. Dessa jämförelser visar att den personal det här är fråga om ingalunda ligger över, utan man har tagit hänsyn till hur löneläget i stort sett är för tjänstemän i organ av detta slag när man har genomfört den s.k. skattefriheten. Det visar detta material mycket tydligt. Det skulle dock vara tungt och oformligt att räkna upp dessa siffror här. Men att det skulle ha gått till så lösligt och improviserat som herr Hernelius vill påstå stämmer inte alls med verkligheten. Herr Hernelius talar för en dåligt hopfogad motion, som i praktiken är sönderskjuten i utskottet, och måste fullfölja eländet till slutet.
Fru talman! Det är ett annat statsråd som avgivit propositionen i detta ärende, men jag råkar i sedvanlig ordning vara lite informerad om bakgrunden till dessa frågor. Jag tror att jag skulle kunna lugna ned herr Hernelius lite grand när det gäller spörsmålet om skatteprivilegier. Kammarens ledamöter kanske drar den slutsatsen att man i detta sammanhang har accepterat något motsvarande de reguljära diplomatiska skatteprivilegierna. Det är det inte fråga om. De s.k. skatteprivilegierna inskränker sig till följande. Vederbörande tjänsteman, som blir placerad på sekretariaten i Oslo eller i Köpenhamn på en tidrymd av minst fyra år, får möjligheter att ta med sig sin bil utan att betala särskild tull och skatt, som man annars får betala när man importerar en bil. Han får vidare möjligheter att ta med sig sitt möblemang och behöver inte betala någon speciell skatt på sin färg-TV-apparat, om han tar en sådan med sig. Däremot är det inte fråga om någon skattefrihet på sprit och tobak, något som man i allmänhet förknippar med diplomatisk skattefrihet. Det gäller således en mycket begränsad skattefrihet. Dessutom ställde herr Hernelius frågan: Hur långt har ärendet procederat i de olika parlamenten? Jag tror inte att någon på regeringsplanet kan ge direkt besked om det. I varje fall kan inte jag göra det. Emellertid har man väl anledning att utgå från att, om det har träffats en överenskommelse på Nordiska ministerrådets plan på, som jag menar, ganska rimliga premisser, parlamenten kommer att acceptera den. Därför är det en mera oväsentlig fråga hur man tidsmässigt ligger till i procedurgången. Allra sist undrade herr Hernelius hur man inom finansdepartementet håller på att sy och tråckla denna fråga när det gäller sådant som ännu inte skulle vara riktigt färdigsytt och färdigtråcklat.

Därom tarvas det kanske en något utförligare utredning, och det är det som vi i finansdepartementet för närvarande håller på att se över. Fru talman! Detta var en något improviserad kommentar till denna debatt.
Fru talman! Jag vill upprepa, med anledning av att herr Palm vidbliver sitt påstående, att överenskommelsens innehåll från april månad inte gärna kunde vara känt för oss i februari månad. Det är helt enkelt omöjligt. Vidare har jag inte gått in på lönerna. Jag har undvikit att ta upp herr Palms rykten om hur danskarna ville ha det, hur finländarna ville ha det osv. Jag skulle kunna återge motsvarande rykten i en helt annan riktning, men jag tycker att man inte skall dra in icke belagda uppgifter i en riksdagsdebatt. Jag vill emellertid beträffande lönerna nämna att, enligt vad som upplyses i utskottet, en riktpunkt för ambassadråds motsvarighet i organisationen har varit 100 000 kronor i nettolön, alltså utom bostadskostnad osv. Jag kan ju be var och en i kammaren som är förfaren i skatter att räkna ut vad detta svarar mot i bruttolön. Då kommer vi upp till ganska höga tal. Men låt oss lämna lönesystemet! Möjligen skall jag säga till herr Palm att det går inte att åberopa att överenskommelser icke diskuteras i denna kammare, för detta är icke en överenskommelse. Här begär man ett riksdagsbeslut om en nyordning, nämligen ett avgiftssystem av denna karaktär för viss personal. Det är skillnaden, och den är betydande. Herr Sträng bekräftade att det pågår ett sömnadsoch tråcklingsarbete, och jag är mycket glad över att få det bekräftat. Jag tror att detta även kommer att omfatta verkningarna i fråga om progressiviteten till följd av andra inkomster, så att inte en sådan skall undgås genom ett avgiftssystem av den föreslagna karaktären — vilket den skulle, om man läser förordningen som den presenteras för riksdagen. Låt mig till sist säga att jag känner mig mycket tryggare när jag hör att herr Sträng har fått sin uppmärksamhet riktad på frågan. Hade han fått det från början, hade det nog inte sett ut som det gör. Men det hindrar inte att jag med hänsyn till att vi är bundna av en text i vårt beslutsfattande yrkar bifall till reservationen.
Fru talman! Jag skall inte förlänga det här meningsutbytet. Jag vill bara säga att i ministerrådets berättelse anmäldes att det var fråga om att skapa särskilda löneoch skattesystem för just de här tjänstemännen. Denna fråga behandlades i juridiska utskottet, där herr Hernelius är ledamot. Det är klart att det ligger nära till hands att undra, om inte herr Hernelius skulle ha ställt en fråga om hur skattesystemet rimligen kunde se ut. Det finns ingen skrivning i det avseendet, så det kan inte komma alltför överraskande att en sådan här konstruktion blev nödvändig att göra för att man skulle kunna åstadkomma någonting som kunde passa de fem nordiska länderna.
Fru talman! Nu anklagar herr Palm mig för att jag inte ställde frågor i juridiska utskottet om hur detta skattesystem skulle se ut. Eftersom vi visste att det var under förberedande och, enligt uttalande inför utskottet, skulle presenteras senare, var det väldigt svårt för mig att fråga om något som inte någon visste någonting om. Jag förstår inte hur herr Palm kan begära att jag skulle ha dragit upp frågan på det stadiet i utskottet, när han samtidigt klandrar mig för att jag gör det nu, när den skall avgöras av riksdagen.
Fru talman! Herr Palm har, tycker jag, mycket effektivt bemött herr Hernelius” påståenden. Herr Hernelius försökte ge intryck av att han exakt har beskrivit allting. Jag lade märke till att i sitt nästsenaste inlägg talade han om att riktmärket har varit löner på 100 000 kronor. Om herr Hernelius i rättvisans namn hade nämnt att det var 100 000 norska kronor, kanske summan inte hade verkat lika imponerande.
Fru talman! Eftersom det var fråga om löner i Oslo var det norska kronor. Men man kan icke uttrycka sig nog tydligt, som min gamle kemilärare sade.

Fru talman! Det finns en formulering i kulturutskottets betänkande som jag måste kommentera ett par minuter. Jag gör det i första hand därför att jag i Nordiska rådets kulturutskott sysslat med det nordiska kultursamarbetet. Utskottet säger: ”Propositionens förslag innebär en icke oväsentlig ökning av den svenska satsningen på nordiskt kulturellt samarbete och att ökade medel i första hand tillförs det allmänkulturella området.” Denna formulering ger ett intryck av att det nordiska kultursamarbetet byggs ut väsentligt, att en ordentlig svensk satsning görs. Den bilden stämmer inte. Jag vill nämna några siffror som belyser läget. 1973 års verksamhetsbudget för det nordiska kultursamarbetet omfattar 32,2 miljoner danska kronor, och 1974 års budget är på 35,2 miljoner danska kronor. Det är visserligen en nära tioprocentig ökning, men den sker alltså från en låg startpunkt och den är inte mycket större än vad som motsvarar löneoch andra kostnader. Det är en oförändrad satsning jämförd med de två föregående åren. Då det gäller det allmänkulturella området, som särskilts nämns, är det en höjning från 1,6 till 3,5 miljoner danska kronor. Det är en stor procentuell höjning, men 3,5 miljoner danska kronor är ingen särskilt imponerande satsning på det allmänkulturella nordiska samarbetet. Det finns inom Nordiska rådets kulturutskott en besvikelse över att 1974 års budget är på så låg nivå, att så litet händer på det kulturella samarbetets område. Jag vill betona att vi inom utskottet inte ser anslagshöjningar som mål i sig, att vi inte bara arbetar för stora och betydande höjningar av anslagen. Vi vill att samarbetet skall byggas ut successivt och att pengar skall gå till väl planerade projekt, möjliga att genomföra med gott resultat. Men det finns sådana — det är många angelägna projekt som skulle ha kunnat påbörjas och förverkligas under 1974. Alltså: Den svenska satsningen ökar bl.a. till följd av nya fördelningsregler och nya valutakurser, men det är en rätt måttfull ökning. Det nordiska kultursamarbetet verkar med en i stort oförändrad ambitionsnivå, och den är låg — alltför låg. Fru talman! Jag har bara velat peka på dessa data och orientera den svenska riksdagen om dessa stämningar samt ge några synpunkter inte så mycket till kulturutskottet som till den svenska regeringen, som ju bereder de här ärendena och med de andra nordiska länderna gör överenskommelser om verksamhetsbudgeten. 1975 års budgetförslag bör vara bättre än 1974 års budget, som vi nu kommer att godkänna.
Fru talman! Höjningen är inte så obetydlig, utan det har skett en väsentlig ökning när det gäller anslagen till det allmänkulturella området inom det nordiska samarbetet. Att startpunkten är låg är en sak för sig — dessa väsentliga ökningar har ändå skett. Nu har herr Mundebo kommit på att det skulle anslås ännu mera pengar. Det är givetvis hans intresse för det nordiska kulturella samarbetet som gör att han tycker det. Men vi hade ju i utskottet inte ens en motion att behandla med framställning om högre anslag. Och de höjningar som det här talats om — från 32,2 till 35,2 miljoner danska kronor, från 1,6 till 3,5 miljoner osv. — utgör ändå underlag för omdömet att det är fråga om ett icke oväsentligt ökat anslag.
Fru talman! Bara två saker. För det första: Några motioner föreligger inte, därför att när samtliga nordiska länder gör en överenskommelse av det här slaget är det inte särskilt meningsfullt att motionera, utan de synpunkter vi nu uttalar må ha verkan för 1975 års budget — den budget som riksdagen alltså nästa år kommer att fatta beslut om. För det andra: Det är riktigt att när man höjer från 32 till 35 miljoner, så är det en höjning, men särskilt väsentlig är den inte. Och om man höjer från 1,6 till 3,5 miljoner danska kronor blir det ju rätt mycket procentuellt, men särskilt imponerande som satsning på nordiskt allmänkulturellt samarbete är trots allt inte 3,5 miljoner danska kronor. Jag har bara velat notera detta — som sagt inte så mycket kanske för kulturutskottets bruk som för den svenska regeringens bruk.

Fru talman! Fru Mogård har frågat mig om jag vill redogöra för dagsläget beträffande projekteringen av den planerade centrumanläggningen vid universitetet i Frescati. Byggnadsprogram för centrumanläggningen redovisades till utbildningsdepartementet i november 1971. Efter ytterligare arbete i programfrågorna redovisades reviderade lokalprogram för bl.a. serviceoch restauranglokaler till utbildningsdepartementet i september 1972. Byggnadsstyrelsen, som har att svara för projekteringen, har därefter enligt vad jag inhämtat ytterligare studerat vissa funktionsoch detaljprogramfrågor. Prövningen av detta komplicerade byggnadsärende — som enligt förslaget avser lokaler alltifrån biblioteksoch förvaltningslokaler till restauranger och kommersiella affärslokaler och för vilka kostnaderna för enbart byggnadsarbetena beräknats till ca 83 miljoner kronor i 1972 års prisläge — är ännu inte avslutad. Enligt hittillsvarande planering skulle behovet av nybyggnader för icke-laborativa ändamål inom området bli tillgodosett för överskådlig tid genom tillkomsten av den föreslagna centrumanläggningen. Möjligheterna att effektivt utnyttja de andra byggnader inom området som främst lämpar sig för icke-laborativa ändamål skulle därför kunna bli av direkt betydelse för prövningen av detta byggnadsärende. Jag har därför inhämtat synpunkter från LUP kommittén för Stockholm beträffande bl.a. användningen av de byggnader som för närvarande disponeras av skogshögskolan. Denna redovisning överlämnades till mig i tisdags. Kommittén föreslår där bl.a. att även institutionerna för matematik och statistik erhåller lokaler inom området. Jag kommer nu att skyndsamt ta ställning till det överlämnade materialet.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Luciadagen 1972 besvarade statsrådet Moberg en interpellation av mig angående centrumbyggnaderna vid Frescati. Jag refererade då upprepade hänvändelser både från Stockholms universitet och från universitetets studentkår under 1971, i vilka enträget hade begärts att byggnadsstyrelsen skulle få projekteringsuppdrag för centrumanläggningen. Statsrådet Moberg sade då: ”Till slut vill jag understryka det angelägna i att vi får de definitiva anläggningarna ute vid Frescati klara”, men han kunde inte ange någon tidsram för det fortsatta planeringsarbetet. Efter den debatten och i anledning av den fick statsrådet Moberg ett öppet brev från studentkåren vid universitetet, i vilket man ställde frågan: ”Bryr sig statsrådet Moberg överhuvudtaget om hur studenterna har det i Frescati och hur de upplever studiesituationen?” Det brevet var föranlett bl.a. av statsrådets påstående att studenterna inte hade det så dåligt när allt kom omkring. När man från studenthåll i mars hos utbildningsdepartementet förhörde sig om dagsläget fick man beskedet att beslut skulle komma i april, och när man vände sig till departementet i april sades det att ärendet låg hos finansdepartementet. Nu har man ett Frescatiupprop under cirkulation — underskrivet av rektorn, av ordförandena i olika vid universitetet verksamma föreningar, av klubbordföranden i Statsanställdas förbund m.fl. som slutar: ”Efter ett och ett halvt års tystnad från statsmakterna kräver vi nu klart besked!” Det uppropet samlade på en vecka 5 500 namnunderskrifter. Jag är inte riktigt säker på innebörden av statsrådets svar, men jag hoppas att det skall tolkas så att det klara beskedet nu är att vänta inom en mycket snar framtid, och jag vore tacksam om statsrådet Moberg ville bekräfta att denna min tolkning är riktig.
Fru talman!

Fru talman! Jag vill bara säga att jag — och jag tror även företrädarna för de organisationer som har undertecknat uppropet vid Frescati — blir statsrådet varmt tacksamma om vi kan slippa att diskutera denna fråga vidare.
Fru talman! Herr Molin har frågat mig vilka särskilda åtgärder för att dämpa verkningarna för förordnad lärarpersonal av ett minskat studerandeantal jag avser att vidta med anledning av utbildningsutskottets betänkande nr 8 år 1973. I det nämnda betänkandet framhöll utskottet att det ”kan vara motiverat att Kungl. Maj:t har möjligheter att i särskilda fall genom speciella åtgärder dämpa verkningarna av ett väsentligt minskat studerandeantal”. De särskilda åtgärder som vidtogs år 1972 motiverades av den oväntade svängningen från uppgång till nedgång i tillströmningen till universiteten. Det nya tilldelningssystem som tillämpas fr.o.m. 1973/74 kan väntas dämpa svängningarna i lärarbehovet vid universiteten. I början av april anmodade universitetskanslersämbetet rektorsämbetena vid universiteten bl.a. att utfärda varsel om att ett antal lärare m.fl. sannolikt inte skulle kunna beredas fortsatt förordnande samt att noga följa och kartlägga situationen. Detta arbete skulle ske i nära kontakt med länsarbetsnämnderna och med de förra året inrättade lokala samrådsgrupperna, i vilka ingår företrädare bl.a. för personalorganisationerna. Kartläggningsarbetet på läroanstalterna beräknas — enligt vad jag erfarit — kunna slutföras i dagarna. På grundval av detta material kommer universitetskanslersämbetet att göra sin bedömning av de enskilda fallen och utforma eventuella förslag till åtgärder.

Fru talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Moberg för svaret på min enkla fråga. Det här är ett problemkomplex som vi har diskuterat flera gånger tidigare. Förra året togs initiativ både inom riksdagen och av regeringen. De resulterade också i en del särskilda åtgärder, som uppenbarligen har varit till glädje för personer på universitetsinstitutionerna. Orsaken till att jag ställt en fråga nu i riksdagens slutskede är att utbildningsutskottet i mars i sitt betänkande menade att också i år den situationen kan uppstå att det behövs åtgärder men inte ville binda regeringen till vilka typer av åtgärder som skulle vidtas. Jag tycker att det var en rimlig bedömning från utbildningsutskottets sida. Det har cirkulerat uppgifter i pressen om att regeringen dels har fastställt den beräkning av studerandeantal som ligger till grund för lärartilldelningen, dels också avvisat tanken på en tillräcklig förstärkning i form av extra doktorandstipendier för nästa är. Det här skulle, om det var riktigt, snarast skärpa problemen ute vid institutionerna jämfört med innevarande läsår. Nu svarar statsrådet Moberg att frågan är föremål för arbetet ute på universiteten och inom universitetskanslersämbetet. Det kan i och för sig vara bra, men det jag frågade var vad Kungl. Maj:t kommer att göra, och också utbildningsutskottets anmodan riktade sig till Kungl. Maj:t. Jag måste därför ändå få upprepa frågan i all korthet: Om nu den här kartläggningen inom universiteten och UKÄ visar att läget är besvärligt också i år, kan vi då räkna med åtgärder och i så fall vilka?
Fru talman! Det är en akademisk fråga i dålig mening. Som jag antyder i svaret måste jag — innen jag vill och kan säga någonting — veta hurudan myndigheterna bedömer den aktuella situationen vara. Jag kan tillägga, herr Molin, att jag häromdagen hade uppvaktning från SACO och dess underförbund. De var helt införstådda med mig i ställningstagandet att det måste finnas så exakta uppgifter som möjligt om situationen innan man kan pröva vilka åtgärder som skulle kunna vidtagas. Jag har fått ett mandat att vidta åtgärder i enstaka fall, och om det behövs kommer jag självfallet att utnyttja det mandatet.
Fru talman! Det som statsrådet sade sist i sitt anförande var något mer löftesrikt, nämligen att han om det behövs skall utnyttja det mandat som utbildningsutskottet och riksdagen har gett honom. Vad SACO framhöll vid den nämnda uppvaktningen var — om man går efter det pressmeddelande SACO lämnat ut — att det behövs åtgärder för arbetslösa universitetslärare. SACO framhöll bl.a. angelägenheten av tillfälliga doktorandstipendier för assistenter, amanuenser och lektorer som friställs och också för dem som under det här året har haft tillfälliga doktorandstipendier. SACO pekade också på möjligheten att ordna någon typ av extratjänster för allmänt institutionsarbete och pedagogiskt arbete. SACOs bedömning är således uppenbarligen att åtgärder behövs. Jag tolkar statsrådets svar så att statsrådet Moberg — om nu också myndigheterna kommer till slutsatsen att det behövs åtgärder på det här området — kommer att vidta åtgärder av det här slaget.

Fru talman! Herr Wikström har frågat mig om jag är beredd att överväga en minskad intagning till vägoch vattenbyggnadssektionerna vid de tekniska högskolorna. Svaret är nej, inte för närvarande. Ingen myndighet eller berörd personalorganisation har hittills heller framlagt några förslag för regeringen i den antydda riktningen.

Fru talman! Herr Wikström är förhindrad att ta emot svaret. Jag skall därför be att få tacka statsrådet för svaret. Den sedan lång tid höga investeringstakten när det gäller byggnadsinvesteringar har på senare år minskat i vårt land. Mot bakgrund av detta och av att byggnadssidans totala relativa investeringsutrymme enligt samstämmiga uppgifter kommer att minskas, har en översyn av dimensioneringen av utbildningen på byggsidan aktualiserats. Den volymmässiga ökningen av utbildningen på högskolenivå har varit kraftig, särskilt under 1960-talet. Den årliga intagningen har ökat från ca 150 personer läsåret 1960 71. Därtill skall läggas att man vid högskoleenheten i Luleå kommer att utbilda ett femtiotal personer på detta område. Mot denna bakgrund vore det enligt min mening inte onaturligt att närmare pröva om nuvarande intagningsvolym bör bibehållas. Varje högutbildad förorsakar stat och kommun stora kostnader. Det är naturligtvis rimligt att dessa kostnader ger utbyte. Låt mig illustrera med siffror hämtade från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. År 1972 fanns där 170 platser som lockade 140 sökande. Alla de sökande antogs. Av dessa hade ca hälften så låga betyg att de inte skulle ha antagits år 1970. Efter tre kvarts års studier har hälften av dessa klarat högst två av åtta möjliga tentamina. Intagningsvolymen måste också bedömas mot bakgrund av att många högt kvalificerade tekniker, ingenjörer och arkitekter i dag går utan adekvat sysselsättning. Ett permanentande av olika omskolningsåtgärder och förhoppningar att nya arbetsuppgifter, till vilka byggnadsingenjörernas utbildning är lämplig, skall dyka upp framöver, utgör inget försvar för fortsatt ökad elevintagning vid de tekniska högskolorna. Samhällets behov av kvalificerade tekniker måste självfallet tillgodoses. Detta är en av förutsättningarna för att vi skall vara rustade att möta morgondagens problem. Samtidigt är naturligtvis en kvalitativt högtstående undervisning på detta område ur samhällets synpunkt önskvärd. I nuvarande läge kan detta motivera en översyn av storleken på intagningen till de tekniska högskolornas sektioner på detta område.

Fru talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag är beredd att i samband med behandlingen av U 68s förslag i positiv anda pröva möjligheterna att förlägga högre utbildning till Gävleborgs län. I U68:s huvudbetänkande, som remissbehandlas sedan ett par månader tillbaka, läggs bl.a. på grundval av ett omfattande utredningsarbete fram förslag om den framtida lokaliseringen av den högre utbildningen. Vid ställningstaganden till U 68:s lokaliseringsförslag måste hänsyn tas till en rad olika faktorer av såväl utbildningspolitisk som regionalpolitisk karaktär. I avvaktan på att remissbehandlingen av utredningens förslag slutförs är jag inte beredd att göra något särskilt uttalande om någon regions eller orts möjligheter i sammanhanget.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Även om det inte är något direkt svar på min fråga kan man med god vilja tolka det som positivt. Statsrådet säger att man skall ta hänsyn till olika faktorer av såväl utbildningspolitisk som regionalpolitisk karaktär när man går att ta ställning till U 68:s förslag, och det tycker jag är bra. Enligt U 68:s förslag skulle Gävleborgs län komma att vara ett av de få län i landet som inte kan erbjuda sina invånare någon av de eftergymnasiala utbildningsformer som föreslås för andra län. Detta är desto mera anmärkningsvärt som Gävle-Sandviken hör till de primära centra som skall få ta emot statliga verk som ett led i strävandena att skapa ökad och mer differentierad sysselsättning för länets invånare. Den satsningen är ju utomordentligt angelägen med hänsyn till de problem i fråga om sysselsättning och negativ befolkningsutveckling som länet har att brottas med, men en av förutsättningarna för att denna utlokalisering skall kunna uppfattas positivt av verkens personal är att det finns möjligheter till allsidig utbildning på alla nivåer inom området. Jag kan i detta sammanhang referera till finansminister Sträng. Han talade om närheten till högre utbildning samt tillgången till goda kommunikationer och tillade att bostäder är av stor vikt för berörda organ och deras personal. Han förutsatte vidare att U 68 skulle beakta konsekvenserna av förslaget om utlokalisering av statlig verksamhet, när den utredningen i sin tur lade fram sitt förslag. Men det är ju ingalunda endast av hänsyn till ifrågavarande personal eller till behovet av att göra Gävle-Sandviken attraktivt vid eventuell fortsatt utlokalisering som det är viktigt att vi får del av den spridning av den eftergymnasiala utbildningen som U 68 föreslår. Det är vår ungdom, vårt näringsliv och länets möjligheter till en positiv utveckling det gäller. Jag behöver inte för statsrådet Moberg närmare beskriva hur angeläget det är att Gävleborgs län får den stimulans som tillgången till högre utbildning innebär; statsrådet känner redan vår situation. Jag vill till sist bara uttala den förhoppningen att statsrådet vid den fortsatta prövningen av U68:s förslag och de remissutlåtanden som kommer skall finna det möjligt och lämpligt att förlägga någon form av högskoleutbildning, och därvid även av yrkesteknisk högskoleutbildning, till vårt län.
Fru talman! Herr Wikström har frågat mig, om jag är beredd medge att remisstiden med anledning av U 68: huvudbetänkande förlängs ytterligare. Låt mig först konstatera att det torde finnas få statliga utredningar — om någon — som har arbetat med en sådan öppenhet som U 68 och vars tankegångar därför redan vid tidpunkten för förslagens överlämnande varit kända och debatterade i en så vid krets. Trots detta har departementet funnit en mycket lång remisstid motiverad med tanke på att det rör sig om ett stort utredningsmaterial och många principiellt betydelsefulla frågor. Vi har följaktligen fastställt en remisstid som uppgår till över tio månader. Det är en av de längsta — ja, kanske den allra längsta — som över huvud taget förekommit i likartade sammanhang. När vi har satt tiden till tio månader har vi bl.a. stött oss på utredningens egen bedömning. U 68 har skisserat en tidsplan, enligt vilken remisstiden skulle utgå i början av 1974, och en principproposition, grundad på utredningsförslagen och remissbehandlingen, föreläggas 1974 års höstriksdag. En förlängning av remisstiden måste leda till att huvuddelen av utredningens förslag beträffande bl.a. dimensionering, studieorganisation och lokal institutionell organisation inte kan genomföras — som U 68 förutsatt — budgetåret 1976/77. Det finns, som jag ser det, två huvudskäl för att hålla fast vid den skisserade tidsplanen. Det ena skälet är det principbeslut om gymnasieskolans kompetensvärde som 1972 års riksdag fattade. Vid beslutet förutsattes att de nya reglerna för allmän behörighet m.m. skall träda i kraft omkring mitten av 1970-talet. Det finns ett väsentligt samband mellan U 68: förslag om dimensionering och avgränsning av högskoleutbildningen och det arbete med att konkretisera det nämnda principbeslutet, som för närvarande bedrivs av kompetenskommittén. Det är i det närmaste nödvändigt att genomförandet av förändringar på grundval av dels U 68:s, dels kompetenskommitténs kommande förslag samordnas. Vi har då inte på detta stadium velat tänja tolkningen av begreppet ”mitten av 1970-talet” så långt som att låta den avse först budgetåret 1977/78. Det andra skälet — som sammanhänger med det förra — är att det inom en samhällsfaktor som utbildningssektorn med dess snabba förändringar kan vara riskabelt att ha en alltför lång tid mellan det att ett utredningsförslag presenteras och det att förslaget leder till konkreta reformer. Redan den tid som U 68 tidsplan förutsätter, över tre år, är lång. Jag är inte benägen att nu vidta åtgärder för att ytterligare utsträcka genomförandeperioden, något som en förlängning av remisstiden i realiteten skulle leda till.

Fru talman! Jag ber att få tacka också för detta svar, som var utförligt. Detta är naturligtvis en ganska stor och svårgenomtränglig materia, och vad man än må säga om U 68:s 800-sidiga betänkande, inte är det särskilt lättläst. Jag skall inte ge mig in på att värdera utredningens arbete, vilket ju statsrådet gör i början av sitt svar, utan skall uppehålla mig enbart vid frågan om remisstiden och framför allt möjligheterna att avge ett remissyttrande på lokal nivå. Jag tror nämligen att det är särskilt viktigt att de berörda vid universiteten, de anställda på institutionerna och studenterna får hygglig tid på sig att titta på detta genomgripande förslag. På universitetsorterna har man i allmänhet bildat särskilda U 68-kommittéer, och även inom SFS finns en grupp som håller på med att utarbeta studiematerial om U 68 — ett material som skall underlätta för SFS:s representanter i olika remissorgan att sätta sig in i det svårgenomträngliga material som utredningen har åstadkommit. Dessa aktiviteter kommer i gång först i början av höstterminen. Remisstiden är satt till den 1 februari 1974. Det betyder att svaren till UKÄ skall vara inne ungefär den 1 december — i varje fall vet jag att institutionerna skall svara till utbildningsnämnderna den 1 oktober och att utbildningsnämnderna skall svara till konsistorierna den 1 november. Det innebär att de som skall yttra sig på lokal nivå och som erfarenhetsmässigt kommer i gång någon gång i början på september faktiskt har ganska kort tid på sig. Jag skall inte gå in på U 68:s framtida öde, men jag har litet svårt att förstå att en förlängning av remisstiderna på lokal nivå, som skulle innebära att ingen behövde vara färdig med sitt yttrande förrän den 1 november, skulle behöva leda till de konsekvenser som statsrådet nämner i sitt svar. Mitt huvudintresse är alltså att de människor som arbetar med detta och som berörs av förslaget på lokal nivå skall få något längre remisstid än den nu föreslagna ordningen faktiskt medger.
Fru talman! Det är inte regeringen som fastställer hur den totala remisstiden för universitetssektorn skall fördelas på olika instanser. Det har vi i enlighet med god tradition överlåtit åt UKÄ att avgöra. Jag har sagt till studenterna, som är ivrigast att få en förlängning till stånd, att studenter och andra som inte hinner säga sin mening inom de tidsramar som UKÄ har givit dem, självfallet kan skriva direkt till departementet och anföra kompletterande synpunkter. Vi kommer att Nr 100 beakta sådana synpunkter lika mycket som de svar vi får från Fredagen den
Ang. svårigheter att Fru talman! Det är klart att regeringen inte fastställer remisstiderna utnyttja allemans t.ex. när det gäller institutionernas yttranden till utbildningsnämnderna. "ätten vid oriente Men det är ju den sluttidpunkt som regeringen fastställer som binder upp de underorgan som skall yttra sig. Jag vidhåller att det är otillfredsställande att lärare och andra anställda vid institutionerna och studenterna i realiteten bara har någon månad på sig i början av höstterminen. Statsrådet försökte komma undan problemet genom att säga att man kan skriva direkt till regeringen. Det gör naturligtvis SFS, men det är ändå det arbete som bedrivs i de små enheterna på institutionerna som är viktigt för att man skall komma till ett bra resultat på detta område. Det är det arbetet som inte bör bedrivas under en sådan här tidspress.
Fru talman! Herr Olsson i Edane har frågat mig om jag uppmärksammat de svårigheter vissa markägare förorsakar för orienterare att fritt och under ansvar vid tävlingar få utnyttja allemansrätten i skog och mark. Allemansrätten innebär bl.a. att man får uppehålla sig på annans mark, med undantag för tomt, åker eller skogsplantering. Allemansrätten som kräver respekt och hänsyn för naturen är en omistlig tillgång för vårt friluftsliv, som vi på lämpligt sätt skall slå vakt om. I normala fall måste orienteringstävlingar — med undantag för startoch målplats — anses tillåtna inom ramen för allemansrätten, eftersom ingen skada kan antas uppkomma på skogsområde där löparna passerar. För de särskilda anordningar som krävs vid startoch målplats bör markägarens samtycke lämpligen inhämtas. Självfallet kan emellertid i vissa fall problem uppkomma, i synnerhet i anslutning till stora orienteringstävlingar och vid vårtävlingar. Naturvårdsverket har uppmärksammat frågan och utreder för närvarande orienteringstävlingarnas inverkan på vegetation och djurliv.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det visar att de problem som jag har aktualiserat är kända och att det är fråga om att vidta åtgärder. Den omständigheten att vissa markägare förorsakat utövarna av 127 orienteringssporten bekymmer har även jordbruksministern — det framgår av svaret — uppmärksammat. Det har på sina håll i landet inträffat händelser som skapat problem och oro bland orienteringsfolket och åtminstone i ett fall lett till rättslig prövning. Den unika förmån som vi har i Sverige och som populärt kallas allemansrätten bör även för orienteringssportens utövare vara oinskränkt, allra helst som man vet att detta friska och sunda idrottssläkte strävar efter att uppnå goda förbindelser med såväl markägare som jaktvårdare. Orienteringssportens styrka är att man har regler och tävlingsbestämmelser, där eventuella överträdelser oförbehållsamt leder till bestraffning. Det är med andra ord under ansvar som orienterarna önskar att få utnyttja allemansrätten i skog och mark. Det sägs i svaret från jordbruksministern att det måste anses tillåtet inom ramen för allemansrätten att bedriva orienteringssport. Jag är medveten om att det är så med få undantag. Men hur blir det i framtiden? Man får utgå ifrån att vi blir fler och fler som vill disponera markerna för friluftsliv, och frågan är om allemansrätten kommer att vara till fyllest i framtiden, eller om det kan tänkas bli nödvändigt med en ny naturvårdslag för att reglera dessa problem. Vi klarar oss nödtorftigt med allemansrätten i dag, men jag är inte övertygad om att den kommer att räcka till för framtiden.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som herr Olsson i Edane säger att allemansrätten, denna gamla sedvanerätt, inte finns lagfäst. Den var naturligtvis till fyllest i gamla tider, när inte så värst många människor hade möjlighet att röra sig i naturen. Situationen blir en annan då allt fler har tillfälle och lust att ströva i skog och mark. Man bör måhända se efter om man i lag skall reglera människornas rättigheter i det här avseendet. Det är en mycket svår sak att ge sig i kast med, men jag tror också att tiden snart är mogen att undersöka huruvida vi behöver lagfästa allemansrätten och på det sättet få klart vilka rättigheter som finns. De stora orienteringstävlingarna måste naturligtvis — det sker också i stor utsträckning — organiseras så att man inte åstadkommer skada i naturen. Den omständigheten att en markägare annonserar att det inte är tillåtet att orientera på hans mark utgör inget hinder för orienteringstävlingar; en sådan annons är inte detsamma som ett förbud. Dock med undantag för startoch målplatser — där får det anses helt klart att man måste ha markägarens medgivande.
Fru talman! Att jag snuddade vid tanken på en lagstiftning beror på just den omständigheten att friluftslivet breder ut sig och att allemansrätten i framtiden kanske inte kommer att räcka. Som herr jordbruksministern sade har det i dagspressen förekommit att markägare annonserat förbud mot orientering under ganska lång period — från den 1 april fram till den 31 oktober. Detta inverkar menligt på orienteringssporten. Det som på sina håll har drabbat orienteringsfolket inger oro, och man är på SOF, Svenska orienteringsförbundet, medveten om att det för Nr 100 framtiden kan komma att krävas andra lagar och förordningar. Jag är Fredagen den tacksam för att problemet har uppmärksammats och ser med stort 25 maj 1973 intresse fram mot utredningens resultat. Jag tackar än en gång för svaret.
Fru talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den katastrof som drabbat rennäringen i övre Norrlands inland. Med hänsyn till den kritiska betessituationen inom stora delar av renskötselområdet har regeringen redan ställt 1 miljon kronor till förfogande för nödåtgärder. Härutöver kommer 150 000 kronor att anvisas vid nästa konselj. Som jag framhöll i riksdagen den 1 mars i år är det alldeles klart att regeringen skall göra vad den kan för att hjälpa samerna i deras besvärliga situation. Jag nämnde då också att det råder speciella problem i de nordligaste samebyarna. För dessa är nämligen nödutfodring av renarna inte till någon hjälp. Den enda lösningen i deras fall synes vara att i efterhand — när man vet vilken omfattning skadorna på renbeståndet fått — hjälpa samerna att bygga upp renstammen på nytt.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min enkla fråga. Det är riktigt att ordet katastrof gång på gång har nämnts särskilt då det gäller vad som har hänt i de tre nordligaste samebyarna denna vinter. Det säger sig självt att de enskilda samerna eller deras samfälligheter inte kan klara påfrestningen. Trots att vi på ett tidigt stadium fick besked om att det kunde lämnas hjälp, så uppkommer frågorna: Finns skyddet, räcker det och gäller det nu? Det är av intresse att de myndigheter som kan beröras i detta fall medverkar till bedömningen av skadornas omfattning. Ännu anser jag det omöjligt att överblicka situationen och beräkna hur negativt det ekonomiska utslaget kan bli för somliga byar. Det måste göras en uppskattning av renarnas antal, en renräkning. Det är då viktigt att man nu redan från början är inställd på att åstadkomma en riktig uppskattning och klargöra de normer som gäller genom den tillträdande katastrofskadeförsäkringen eller katastrofskadeskyddet. Samerna själva är en hårt trängd folkgrupp. Ordföranden i SR, Samernas riksförbund, Anders Åhrén undrade i en artikel i tidningen 129 Land i förra veckan varför förståelsen för rennäringen är så liten. Han anser att samerna trängs undan, trots att vi ändå behöver renköttet. Det påpekades i denna artikel att renstammen inte är så stor i vårt land och att det är oroande. Åhréns uttalande blandar optimism och bitterhet. Han pekade bl.a. på de svårigheter som möter samerna och deras näring genom kalhyggen, hyggesplöjningar och giftbesprutningar, och allt detta känner vi ju till. Ungefär samtidigt lämnas detta svar, och jag har också läst vad jordbruksministern har sagt i vissa tidningar, nämligen att det finns 1 miljon kronor för nödåtgärder. Jag frågar: Gäller detta det här akuta fallet? Jordbruksministern nämner att 150 000 kronor kommer att anvisas vid nästa konselj. Är det möjligt att då överblicka skadan? Jag är mycket tacksam för att dessa summor har nämnts, men det kan tänkas att de inte är tillräckliga, och då måste samerna få veta att detta är en särskilt svår bedömning. Man får inte dra någon gräns, utan man måste se till att katastrofen inte blir bestående. Jag tycker att de sista raderna i svaret är särskilt bra. Det sägs där att man skall hjälpa samerna att bygga upp renstammen på nytt. Det är det som är det viktigaste, men jag förutsätter att just nu, när det här området har blivit så hårt drabbat, borde man kunna vidta extraordinära åtgärder. Nu är ju samernas land så vidsträckt att det ena vintern kan vara nordligaste Norrbotten som har det besvärligt och en annan vinter kan det vara Västerbottensfjällen eller Jämtland. Man får nog räkna med att det årligen uppstår svårigheter för deras näring. I gamla tider kunde samerna flytta över hela Norrland. De kunde hålla sig nere i det skyddade skogsområdet där det t.ex. fanns lav och granar. Nu är de genom de olika åtgärder som vårt samhälle vidtagit trängda tillbaka till ganska små områden, och de kanske stannar för länge på ett ställe. Jag är alltså i stort sett mycket tacksam för svaret. Men jag hoppas, som sagt, att myndigheterna har ögonen på saken så att det inte blir någon missräkning sedan.
Fru talman! De pengar vi anvisat för det här ändamålet har just varit avsedda till nödutfodring av de renar som man kunnat utfodra på detta sätt. Där har samerna fått precis så mycket som de har behövt. Men i de tre nordligaste byarna fanns det ingen möjlighet att tillämpa den här metoden. Man visste inte var renarna fanns, och följaktligen kunde man inte nödutfodra dem. Då lovade vi samerna att när vi får klarhet i hur mycket av renstammen som försvunnit, då skall de få hjälp att bygga upp den. Ingen människa i dag vet hur många renar som har försvunnit; det vet inte heller samerna själva. Lantbruksnämnden där uppe har låtit besiktiga området från en helikopter och försökt få fram en uppskattning, men det finns ingen som vågar stå för några siffror ännu. Så snart det blir klart med den uppskattningen skall vi se till att samerna får den hjälp de behöver. I dag vet jag inte om det kostar 1 miljon eller 2 miljoner; det får vi se när siffrorna föreligger.
Fru talman! Beträffande det senaste så har jag vid samtal med samerna inhämtat att man kan frukta att det finns renägare som faktiskt förlorat allt. Därför var det mycket lugnande att höra av statsrådet att man räknar med att dessa extrema svårigheter skall kunna mötas med särskilda åtgärder. Jag förutsätter att generositeten då är stor.
Fru talman! Herr Håkansson har frågat om jag anser det riktigt att lantbruksnämnd lämnar förvärvstillstånd för kompletteringsköp vilket kan leda till tvångsfastighetsreglering trots att en sådan reglering har en för sökande ringa betydelse. Den som köper tillskottsmark måste enligt jordförvärvslagen i princip söka förvärvstillstånd hos lantbruksnämnd. Vid den jordbrukspolitiska prövning som nämnden då gör prövas bl.a. om den köpta marken är lämplig att sambrukas med fastighet som sökanden redan äger. Det är självfallet omöjligt för nämnden att förutse vilka fastighetsbildningsåtgärder som kan komma att beröra tillskottsförvärvet i framtiden. Det ankommer heller inte på nämnden att pröva om vissa fastighetsbildningsåtgärder ytterligare skulle kunna förbättra fastighetens struktur. Sådana frågor prövas av fastighetsbildningsmyndighet. I detta sammanhang kan jag dock nämna att villkoren för fastighetsreglering innebär att en sådan inte torde kunna genomföras mot någon sakägares bestridande om den endast skulle få ringa betydelse för sökanden.
Fru talman! Jag ber att få uttala mitt tack till jordbruksministern för svaret på den enkla frågan. Frågan är ställd med anledning av en pågående handläggning av köp av jordbruksmark, ett ärende som blivit mycket uppmärksammat och följts med största intresse. Handläggningen sker växelvis inom lantbruksnämnd och fastighetsregleringsmyndighet. Det är två personer som är intresserade av kompletteringsköpet som inte omfattar någon större jordareal men som är ur principiell synpunkt av lika stor betydelse för det. Inom lantbruksnämnden har det förekommit delade meningar. Således har vid ett tillfälle beslut fattats att med stöd av 5 § jordförvärvslagen jorden skulle övergå till den köpare den mest är lämpad för. Vid ett senare tillfälle i samband med behandling av remiss efter överklagande har genom ändrad inställning inom nämnden beslut ändrats till den andre köparens förmån under förutsättning att fastighetsreglering sker, om så med tvång, och detta för att det förvärvade området skulle bli sammanhörande med tidigare ägd fastighet. Jordbrukets strukturförändring kommer att fortsätta, men frågan är på vilket sätt och med vilka medel det skall ske. Enligt min uppfattning finns det grundad anledning att hysa oro inför perspektiv, i princip av den karaktär som speglar det fall jag anknyter till. Först tillåter rationaliseringsorganet ett kompletterande fastighetsköp, vilket icke medför tillfredsställande arrondering utan som sedan i andra hand tvångsvis, på andra grannars bekostnad, korrigeras arronderingsmässigt med hjälp av lag om fastighetsreglering. Den eller de köpare som icke har någon känsla för vad god grannsämja är värd kan, i de fall vederbörande agerar med fastighetsregleringslagen som medel i dylika situationer och i strid med sina grannars önskemål, skapa en mycket besvärande, otrygg och kanske t.o.m. olidlig atmosfär i bygden. Det bör inte tolereras att underlåtenhet att tillämpa 5 § jordförvärvslagen delvis korrigeras med att genomföra fastighetsreglering med ett tvingande deltagande av den part som ur arronderingssynpunkt tveklöst borde ha erbjudits att köpa fastighetsdelen. Fastighetsregleringslagens uppgifter måste tillämpas på ett smidigare sätt än vad berörda fall gett intryck av. Ty hur regleringsmyndighetens beslut än blir kommer besvärspåföljder med obehag och kostnader att uppstå. Jag hemställer att jordbruksministern studerar detta fall. Enligt min bedömning stämmer det inte riktigt överens med den sista meningen i jordbruksministerns svar.
Fru talman! Det är inte möjligt för mig att diskutera ett enskilt ärende i denna kammare, det strider mot bestämmelserna. Så mycket är alldeles klart att lantbruksnämnd eller lantbruksstyrelsen icke kan ge förvärvstillstånd under de förutsättningar vi här diskuterar. Det har de varken laglig rätt eller praktisk möjlighet till, utan lantbruksnämnden och lantbruksstyrelsen måste avslå framställningen. Om det sedan blir fråga om en fastighetsreglering är det någonting som egentligen inte angår dessa organ, utan det blir en sak för i första hand fastighetsbildningsmyndigheten och sedan fastighetsdomstolen. Om lantbruksnämnden har sagt att den ger tillstånd till ett förvärv under dessa förutsättningar så är det alltså felaktigt.
Fru talman! Jag är fullt införstådd med att jordbruksministern inte har någon möjlighet att diskutera ett enskilt fall. Det aktuella fallet är dock intressant ur två synpunkter. Dels har vi fått en justering av fastighetsregleringslagen med ikraftträdande den 1 januari 1972, och detta är väl i viss mån ett utslag av denna justering; i det lantbruksnämndsområde det gäller har det aldrig tidigare varit tal om någon tvångsreglering. Dels finns det en annan mycket intressant aspekt i detta sammanhang, nämligen ställningstagandet i det aktuella fallet från de förtroendevaldas sida kontra de tjänsteanställdas sida. De tjänstean ställda har mer tagit ståndpunkt för den linjen att man med tvång skulle utnyttja fastighetsregleringslagens möjligheter. Om man har velat göra det som ett försök för att pröva den nya lagens tillämpning eller ej vet jag inte.
Fru talman! Herr Blomkvist har frågat om jag uppmärksammat att den skärpta livsmedelslagstiftningen har medverkat till utökad ambulerande fiskhandel med förhyrd P-plats utanför stormarknader och större livsmedelsbutiker, en utveckling som ganska snabbt kan minska utbyggnaden av den mera reguljära fiskförsäljningen, som tillgodoser de stränga hygieniska kraven, och om jag ämnar i anledning därav vidta några speciella åtgärder. Försäljning av fisk har sedan länge fått ske såväl i butikslokaler som från fordon. Den nya livsmedelslagstiftningen innebär skärpta hygieniska krav för båda försäljningsformerna. Kraven på hygienisk standard är i princip lika. Vid försäljning från fordon gäller bl.a. att fordonet skall vara godkänt av särskild besiktningsman. Om fordonet parkeras under längre tid av dagen på samma plats är endast försäljning av hel färsk fisk tillåten. Vidare skall uppställningsplatsen då ha godkänts av hälsovårdsnämnden med hänsyn till omgivningshygieniska förhållanden. De krav på hygienisk standard som livsmedelslagstiftningen innehåller får anses tillfredsställande ur konsumentsynpunkt. Jag anser det därför inte erforderligt att nu föreslå några ändringar i livsmedelslagstiftningen i detta avseende.
Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min enkla fråga. Jag är medveten om att min fråga även kan beröra handelsministerns ansvarsområde. För att inget missförstånd skall uppstå vill jag framhålla att min fråga självfallet inte berör den s.k. traditionella ambulerande fiskhandeln. Jag vill gärna också understryka att jag inte är avogt inställd till nya distributionsled inom detaljhandeln. Den fråga som jag har ställt till jordbruksministern berör således den ambulerande fiskhandel som förekommer med förhyrd parkeringsplats utanför större livsmedelsbutiker, varuhus och stormarknader och med regelbundna fiskförsäljningar. I hyresavtalen för sådana parkeringsplatser ingår bestämmelser om tillstånd för fiskhandlaren att från fordon under bestämda dagar och tider försälja fisk. Jag vill i detta sammanhang ställa en fråga. Jag har inte närmare prövat den, men vad det gäller är huruvida denna försäljning av fisk från fordon på fast plats och på bestämda tider svarar mot lagens anda när det gäller den ambulerande fiskförsäljningen. Den ambulerande fiskhandeln i Västsverige har ökat kraftigt i omfattning. En liknande utveckling är troligen också på gång i andra delar av vårt land. Vi kan således konstatera att i skuggan av den nya livsmedelslagstiftningen har fiskbilen fått uppleva något av en renässans. Enligt min uppfattning var det väl knappast någon som kunde förutse den här utvecklingen, när riksdagen antog propositionen om den nya livsmedelslagen. Denna utveckling beror naturligtvis ytterst på stora etableringskostnader vid reguljära färskvaruavdelningar. Mot denna bakgrund har den ambulerande fiskhandeln blivit ett verkligt alternativ. Ur lönsamhetssynpunkt är det självfallet mycket fördelaktigt, inte minst beroende på bortfallet av stora investeringar i lokaler, inredningar och utrustning. Man kan då ställa frågan: Är det ur livsmedelshygienisk synpunkt ett konsumentintresse att acceptera en sådan utveckling? Jag tror att en fortsatt avveckling av de reguljära färskvaruavdelningarna för fisk kommer att skapa betydande svårigheter när det gäller dels att kunna tillmötesgå välmotiverade hygieniska krav i takt med den snabba utvecklingen på livsmedelsområdet, dels att kunna erbjuda konsumenten ett vidgat sortiment av fisk, kräftoch skaldjur m.m. Jag vill till sist vädja till jordbruksministern att han, som han utlovar i sitt svar, bevakar frågan och, om så blir nödvändigt, vidtar åtgärder för att få till stånd en tillfredsställande utveckling på detta område.
Fru talman! Vi är helt ense om att den ambulerande handeln skall få äga rum. Problemet hänför sig alltså till försäljning från parkerade fordon. Jag vill först säga att vi när vi utarbetade livsmedelslagen var på det klara med att den ambulerande handeln hade ökat i omfattning. Detta hängde bl.a. samman med butiksnedläggningen i glesbygder, varvid den ambulerande handeln behövdes för att upprätthålla servicen åt glesbygdsbefolkningen. Vi fann emellertid att de hygieniska kraven på ifrågavarande fordon inte var så värst tillfredsställande, och därför klämde vi åt dem rätt ordentligt i den nya livsmedelslagstiftningen. Det är alltså, som jag har sagt i mitt svar, mycket stränga bestämmelser för hur bilarna skall vara utrustade för att försäljarna över huvud taget skall få saluföra sina produkter. Det har också förekommit en del klagomål. De tycker att vi har gått för hårt fram och sätter på dem krav som är så kostsamma att de blir litet bekymrade. När det gäller de bilar som parkerats är det, som jag sade i svaret, hälsovårdsnämnden som skall avgöra om det över huvud taget är tillåtet att använda parkeringsplatsen. Om försäljarna får det tillståndet, kan man ställa stränga krav på dem. I livsmedelsverkets kungörelse om livsmedelslokal i motorfordon finns en bestämmelse som säger att om fordonet uppställes för saluhållande under längre tid av dagen på samma plats skall denna vara godkänd av hälsovårdsnämnden. Det krävs alltså ett godkännande av den lokala hälsovårdsnämnden, om bilen skall få stå på parkeringsplatsen.
Fru talman! Jag är fullt medveten om att det är hälsovårdsnämnden som är tillsynsmyndighet och ger tillstånd. Utifrån den synpunkten kan man säga att detta är en kommunalpolitisk fråga, där kommunen skall gå in och reglera den detaljhandel som den vill ha. Å andra sidan kan man inte komma ifrån att detaljhandeln arbetar med ett starkt kostnadstryck. Den söker därför ständigt nya vägar för att nå konsumenten.

Alldeles uppenbart är att när det gäller att på sikt skapa en verklig livsmedelshygien kan inte den ambulerande fiskhandeln mäta sig med den reguljära, fasta handeln. Det är ur den aspekten jag menar, fru talman, att det föreligger risk för att vi på sikt kanske icke kan åstadkomma den livsmedelshygien i butikerna som vi ändå vill skapa med den nya livsmedelslagstiftningen.
Fru talman! Som herr Blomkvist sade i sitt första anförande bestod hans fråga av två delar. Den ena riktar sig till handelsministern och den andra till mig. Det senaste anförandet som herr Blomkvist höll hade mer med de handelspolitiska synpunkterna att göra än med de livsmedelshygieniska. När vi antog livsmedelslagen och det gällde att skärpa kraven på den ambulerande handeln sade riksdagen, att tillståndsärenden skall givetvis bedömas uteslutande från livsmedelshygieniska synpunkter så att obehörigt intrång inte görs i näringsfriheten. Jag har bara att bevaka livsmedelshygienen, och så länge hygienen på de ambulerande försäljningsställena är tillfredsställande ur konsumentsynpunkt har jag svårt att med stöd av livsmedelslagen föreslå åtgärder. Den förändrade konkurrensen, som herr Blomkvist talade om, är som sagt en handelspolitisk fråga, som jag inte gärna vill gå in på.
Fru talman! Jag är villig att medge att frågan behandlar två delproblem. Den livsmedelshygien som en detaljhandlare måste åstadkomma påverkar kostnadsläget för hans rörelse. Det är alltså han som själv bestämmer distributionsformer, kanske inte minst utifrån konkurrensläget på platsen. Om utvecklingen blir sådan att detaljhandeln i stor utsträckning kommer att etablera denna ambulerande fiskhandel, så innebär det att andra detaljhandlare ur kostnadssynpunkt icke kan hålla den färskvaruförsäljning av fisk som de själva skulle önska. Jag lovar jordbruksministern att jag med intresse skall följa frågan och återkomma om jag får möjlighet till det.
Fru talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om jag anser att bioaffischering med våldsoch sexuella bildinslag bör få förekomma i skolorna. Liksom på varje annan arbetsplats finns inom skolan lokala ordningsregler. Skolstyrelse och rektor meddelar bestämmelser härom.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det är givetvis korrekt. Det är mycket kort, och det kan ju vara bra vid den här tiden på dagen. Men som skolministern förstår är det knappast det här jag vill veta. Bakgrunden till min fråga är att redan i fjol en grupp föräldrar kontaktade mig på en plats om någonting som jag själv tyckte var upprörande. En Folketshusförening använde skolans aula för filmförevisning tre kvällar i veckan — vilket jag i och för sig inte finner upprörande. Men därtill hade man i skolans lokaler — alltså i andra delar av skolan — reklam för sina filmer, en reklam som upplevdes av föräldrarna på ett mycket otrevligt sätt — det talades om grov pornografi. Somliga sade: ”Vi kan inte låta barnen gå där.” Jag fick en skildring där det t.ex. stod att vissa lärare ställde sig för de här bilderna när barnen skulle passera, så att barnen skulle slippa se eländet som visades där. Vi har en lag här i Sverige som säger att man inte får visa vad som helst på anslagstavlor. Men inne i skolans vestibul fanns alltså detta. Så ordnade man skolstrejk och fick då svaret: ”Vi skall sluta med det här.” I år, 1973, kom denna förening tillbaka, och nu har man klagat och bråkat men kommer ingen vart. Tvärtom får man läsa i insändare i tidningarna att man är barnslig, pryd eller annat. Jag tycker att föräldrarna har rätt. De har sett på dessa våldsoch sexbilder som de anser vara grovt upprörande. De har också små barn i sjuoch åttaårsåldern som måste gå och se detta dagligen. Då tycker jag att det är riktigt att föräldrarna vill ha bort det. Nu förstår jag att skolministern inte kan gå in på det enskilda fallet. Han kan peka på det, som han här säger — det är riktigt. Men är det principiellt tillfredsställande att det kan förekomma sådana här saker i vårt land? Det är en sak till som kommer in i bilden. Här är det fråga om en kommersiell verksamhet. Det är en försäljning som sker efter reklamen — det säljs biljetter å 5 kronor eller vad det nu är. Skall det få ske i lokalerna? Jag förstår att det också härvidlag är svårt för skolministern att säga något generellt. Men jag vill framföra den hälsningen till skolministern att det är föräldrarnas förhoppning att man från högsta ort, från den högste företrädaren för skolan, ser på den här saken. Jag menar inte att man skall gå med pekpinnar, men att man observerar att det kanske förekommer sådant som inte är tillfredsställande. Det har sagts från föräldraföreningen att det i Stockholm skall ha Nr 100 varit parallella fall där man lyckats få en definitiv ändring så att denna Fredagen den verksamhet har försvunnit. Då tycker föräldrarna att det är märkligt att 25 maj 1973 de inte kommer någon vart på den ort och i det län där de befinner sig, — — — och så har de bett att jag skulle ställa den här frågan. Jag medger att den Ang. bioaffischeär på gränsen till det som man kanske inte kan fråga om. Men som ring i skolorna ombudsman — som jag upplever det — för dessa föräldrar har jag gärna velat framföra den här.
Fru talman! Vi talar ju mycket om decentralisering i dessa dagar, och på skolans område har vi en särskild utredning som arbetar med att flytta ut mer av beslutandemöjligheter till den lokala skolstyrelsen och till de enskilda skolenheterna. Då tror jag att det skulle vara oklokt att inte visa förtroende för de lokala beslutande organen — och rektorerna och lärarna. Det måste vara så att de skall kunna bedöma frågor av det slag som herr Nilsson i Agnäs har tagit upp. Dessutom tror jag att det är praktiskt omöjligt att försöka centralisera en sådan kontroll — att vi skulle granska om en affisch är lämplig att sättas upp i en skollokal eller inte. Det skulle leda till en fantastisk kontrollapparat som jag tror att ingen i denna kammare vill medverka till. Därför upprepar jag mitt svar på den enkla frågan, att det måste vara den lokala skolstyrelsen och rektor som meddelar bestämmelser, vilka sedan får tillämpas. Det är ju vanligen rektorn som svarar för det, möjligen i vissa fall samarbetsnämnden.
Fru talman! Jag tackar för de ytterligare kommentarer som utbildningsministern gjort. Det som utbildningsministern säger är ju riktigt, och jag anser inte heller att man kan i alla sammanhang gå in från centralt håll. Det vore alldeles oriktigt. Men det finns vissa övergripande normer och principer som tydligen här har kommit i kläm. Det är också så att dessa föräldrar överklagat hos länsstyrelsen, som pekat på något formellt fel i överklagningen och hänvisat till regeringsrätten. Det kan alltså hända att detta får sin fortsättning på annat sätt. Jag tycker emellertid inte att det är tillfredsställande när man måste gå den vägen. När det gäller annonsering och affischering är det ju helt enkelt så att man inte får sätta upp bioaffischer av vad slag som helst ute på gatan eller på plank längre. Affischerna kan finnas inne i biolokalernas vestibuler, och man ser dem följaktligen sedan man gått igenom en dörr. Formellt sätts således inte bioaffischerna upp ute på gatan, men de finns inne i skollokalerna. Detta betyder, fru talman, att föräldrarna inte varit kverulanter och besvärat sig i onödan. Men jag förstår som sagt att jag inte kan komma längre i den här situationen.

Herr talman! Den debatt som vi nu inleder är andra halvleken på den ”debattmatch” som vi började i december förra året om regionalpolitiken för den kommande femårsperioden. Men vi skall vara medvetna om allesammans att när talmannen i dag kommer att klubbfästa besluten angående de regionalpolitiska åtgärderna så är detta endast ett etappbeslut. Någon definitiv lösning av frågan når vi inte genom dagens beslut. Många frågetecken kommer att finnas kvar. Den regionalpolitiska debatten kommer säkerligen att vara levande även under kommande riksdagar trots att vi i höstas har beslutat om riktlinjerna och i dag kommer att besluta om åtgärderna för den kommande femårsperioden. I det knippe av förslag som lagts fram i olika betänkanden finns det, som jag tycker, en hel del bra inslag. En del av dessa ärenden skall vi behandla i dag, i inrikesutskottets betänkande nr 7, och en del har vi behandlat i andra sammanhang. De omfattar tillsammans de åtgärder som totalt behövs i regionalpolitiken under de kommande fem åren. Men även om en del förslag är bra och acceptabla saknas det enligt vår mening en del åtgärder. Jag skall återkomma till detta senare. Jag vill bara påminna om att i december beslutade vi om befolkningsramar, inom vilka myndigheterna skall planera. Vi beslutade också om ortsstrukturen. Folkpartiet stod där bakom majoritetsförslaget, och jag vill här deklarera att vår inställning i dessa frågor är oförändrad. Vi anser att det beslut som då fattades skall ligga fast. Men vi sade ifrån att det är självklart att såväl befolkningsramarna som ortsstrukturen måste ändras i takt med utvecklingen. I det betänkande som vi nu behandlar har vi beträffande planen för utveckling av ortsstrukturen sagt: ”Som utskottet framhållit i ett tidigare sammanhang kan en plan av detta slag inte låsas fast en gång för alla, utan modifikationer måste kunna göras när det visar sig påkallat i det fortsatta planeringsarbetet.” Detsamma gäller ju befolkningsramarna. Det gäller bl.a. Stockholms län där det redan nu finns tecken som tyder på att man inte når det högre ramtalet. Landstinget i Stockholms län ställer sig t.o.m. tvivlande till om man når den lägre ramgränsen till 1980. Ingen av oss kan helt avgöra vilken betydelse konjunkturen har haft och ingen kan avgöra vilken roll som den hittills förda regionalpolitiken har spelat i det fallet. Men det finns också exempel på den motsatta utvecklingen. Ett sådant exempel är ju Uppsala län, där man sannolikt tidigare än beräknat kommer att bryta igenom det högre ramtalet. Jag ville nämna dessa exempel för att belysa hur viktigt det är att vi har ramar med en viss spännvidd men också hur viktigt det är att vi inte binder fast oss för en hel femårsperiod. Om vi skall kunna förverkliga den regionalpolitiska målsättningen att människor i olika regioner skall erhålla möjligheter till sysselsättning, likvärdig tillgång till service och god miljö, då fordras att ett helt batteri av åtgärder sätts in. Nu återkommer jag till de olika förslagen på detta område. Först några ord om det som vi noterar såsom förbättringar. Vi anser för det första att det är värdefullt att sysselsättningsstödet blir förbättrat. Det är enligt vår mening en riktig väg att subventionera arbetskraften. Vi anser också att man kunde gå längre än vad regeringen föreslagit då det gäller speciellt besvärliga områden. Vi har ju tillsammans med ledamöter från centerpartiet och moderata samlingspartiet avgivit en reservation om detta, vilken andra talare kommer att mera ingående beröra. Stödet bör också enligt vår mening utgå till nyanställning inom turistnäringen. För det andra anser vi att det är bra att en vidgning av det regionalpolitiska stödet föreslagits så att det omfattar partihandel och uppdragsverksamhet. Vi har dock svårt att finna skälet för att inte stödet skall kunna gälla också partihandel inom hushållsoch jordbrukssektorn. För det tredje noterar vi med tillfredsställelse att en utvidgning av inre stödområdet har antytts — jag vågar kanske rent av säga föreslagits — i propositionen. Jag har tidigare sagt, och jag vill göra det på nytt, att vi är väl medvetna om inrikesministerns kännedom om exempelvis förhållandena i norra Värmland — mitt hemlän. Vi noterar med tillfredsställelse det förslag som nu framläggs om utvidgning av inre stödområdet att omfatta Torsby kommun i Värmland och — som vi förutsätter Malungs och Vansbro kommuner i Kopparbergs län. Jag tycker att det är ett mycket väl berättigat förslag. Hur man skall undvika tröskelproblem i gränstrakten mellan inre och allmänna stödområdet anser vi vara en av de mest svårlösta frågorna. Genom ett höjt sysselsättningsstöd blir självfallet tröskeleffekten ännu större än i dag. Vi har från centerpartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet föreslagit att man på försök prövar införandet av sysselsättningsstöd när det rör sig om angelägna etableringar på orter i närheten av gränsen till inre stödområdet. Vi har i vår reservation som exempel på sådana områden nämnt Bjurholm och västra delarna av Örnsköldsviks kommun, som bl.a. tagis upp i flera motioner. Vi har också sagt att Gotland med sina speciella problem borde jämställas med dessa gränsområden. Jag utgår från att vi alla är överens om att tröskelproblemen i gränsområdena måste lösas på något sätt. Det är då beklagligt att utskottet inte kunnat enas om det försök till lösning som vi skisserat i reservationen. Vilka åtgärder är det då som saknats? Vi har från folkpartiet bl.a. föreslagit borttagandet av löneskatten i inre stödområdet och sänkning av den inom allmänna stödområdet. Vi har vidare föreslagit införandet av en särskild lokaliseringsfond och förmånligare avskrivningsregler inom stödområdet. Tyvärr har en majoritet av riksdagen redan avslagit dessa, som jag anser, ytterst betydelsefulla förslag. Något som jag bedömer som mycket viktigt i regionalpolitiken är att vi inte glömmer de företag som redan finns inom stödområdet. Ett förbättrat transportstöd, lägre persontaxor, lägre teletaxor, bättre service och rådgivning till mindre företag är några viktiga åtgärder för att ge redan befintliga företag en bättre konkurrenskraft. Vi har anslutit oss till glesbygdsutredningens förslag när det gäller stöd till företagarföreningar för att just kunna ge dessa möjligheter att göra en större insats för småföretagen. Jag skall inte föregripa debatten om transportstöd och taxesättningar, men jag vill upprepa att jag bedömer att persontaxorna har:-en så stor betydelse för företag och människor som bor i stödområdet att man verkligen måste se över dessa. Man måste inte bara stoppa den höjning som skett under den senaste femårsperioden utan också vidtaga sänkningar av järnvägstaxorna. Vi har nämnt det i vår motion, och jag tror att det är en väldigt betydelsefull regionalpolitisk åtgärd som ger god effekt. Några ord om ett par beslut från december. Som komplettering till den ortsbestämning som skedde då uttalade riksdagen att en servicegaranti skulle införas också i mindre orter. Det var för många orter, inte minst inom stödområdet, ett ytterst viktigt beslut. Vi anser att effektueringen av riksdagsbeslutet inte är helt tillfredsställande, och vi finner det därför angeläget att regeringen snarast utarbetar generella bestämmelser, som kan ligga till grund för beslut om under vilka omständigheter sådant statligt stöd kan utgå till kommunerna. Jag vill redan nu, för att undvika debatt på den punkten, säga att naturligtvis skall kommunerna planera själva, men de bör ha möjligheter att få klara besked om på vilket sätt de skall erhålla det stöd som staten garanterar. Den andra fråga som var intressant i decemberbeslutet gällde direktiven till statliga verk och myndigheter att ta regionalpolitiska hänsyn vid rationaliseringar. Där är jag i fråga om något verk besviken på vad som har skett efter riksdagsbeslutet. Jag kan ta postverket som ett exempel. De senaste åren har poststationer lagts ner i mycket stor omfattning. Även om indragningarna kompletterats med en förbättrad lantbrevbäring, innebär nedläggningen av en poststation att en serviceinrättning på orten helt försvinner. Under 1971 lade man ned 97 poststationer i landet. Under 1972 var antalet nedlagda stationer 71. Det förvånansvärda är att trots riksdagsbeslutet finns inga tecken på minskning i indragningstakten. Under de fem första månaderna i år har 32 poststationer lagts ned. Fortsätter vi i samma takt resten av året, kommer vi över 1972 års siffror. Det är en utveckling av servicen i ett statligt verk som verkligen inger förvåning med hänsyn till riksdagsbeslutet. Jag kan som exempel ta västra distriktet, som omfattar Göteborgs och Bohus län, Älvsborg, Skaraborg och Värmland samt norra delen av Halland. Där har man under 1970-talet lagt ned 40 procent av de poststationer som fanns vid ingången av år 1970. Så till sist några ord om den ekonomiska ramen för den kommande femårsperioden. Vi kan fråga oss: Vad har vi råd till i regionalpolitisk satsning? Var går gränsen för vad regionalpolitiken får kosta? Jag utgår från att vi gör samma bedömning, nämligen att det är långt kvar till den gränsen. Vi har erfarit vad det kostar att flytta människor. Vi anar vilka värden som går till spillo genom att investeringar både från samhällets och från den enskildes sida, vilka får stå kvar i en ort sedan människorna har flyttat, blir helt oanvända. Kan vi bara skapa sysselsättningstillfällen, så får det inte bero på brist på medel att dessa arbetsmöjligheter inte skapas. Vad som är bekymret är ju att vi totalt har för litet arbetstillfällen i landet. Vi har från folkpartiets sida sagt att det är svårt att avgöra vilken omfattning stödet behöver ha för en femårsperiod framåt. Vi har också sagt att vi håller för sannolikt att en vidgning av ramen kan bli erforderlig.

Jag har tolkat statsrådets formulering i propositionen så att han delar den uppfattningen. Jag har inte nu i detalj gått in på samtliga reservationer; det blir kanske tillfälle till det senare i debatten. Men jag vill med de här inledande kommentarerna, herr talman, yrka bifall till samtliga reservationer där herr Eric Petersons i Linköping och mitt namn finns.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet behandlar förutom proposition nr 50 med motioner också centerns partimotion 1973:524, som redovisar centerns alternativ i regionalpolitiken. När vi förra hösten beslutade om riktlinjer och målsättningar för den framtida regionalpolitiken, förelåg som bekant två alternativ — rege ringens och centerpartiets. Regeringens alternativ stöddes av folkpartiet och moderaterna, varför det blev riksdagens beslut. Inrikesutskottets ordförande Karl Erik Eriksson har alldeles nyss understrukit att folkpartiet för sin del står kvar vid höstbeslutet. Centerns alternativ innebär att förutsättningar skall skapas för att vårt land år 1980 har en i stort sett oförändrad fördelning av befolkningen jämfört med i dag. Storstädernas tillväxt skall dämpas och begränsas till det egna födelseöverskottet. Skogslänen bör tillföras cirka en fjärdedel av den till 400 000 personer beräknade folkökningen fram till 1980 enligt centerns alternativ. Sker inte detta uppstår enligt vår mening i dessa områden en mycket snedvriden åldersfördelning, som negativt påverkar möjligheterna att upprätthålla samhällsbildningen under 1980-talet. Det är också risk för en betydande kapitalförstöring i glesbygder med redan nedlagt samhällskapital, försämrad service och försummade miljöer. Till skillnad från centerns riksplan innebär regeringens enligt vår mening att de statliga resurserna skall fördelas för och planeringen inriktas på fortsatt koncentration och centralisering. Det framgår av respektive alternativs befolkningstal, som i båda fallen har accepterats som det bästa sättet att åskådliggöra planerna för fördelningen av de statliga resurserna. I betänkandet 1972:28, s. 26, konstateras att centerns planeringsteknik är jämförbar med regeringens även om centern har befolkningstal som riktvärden och planeringsmål och regeringen har s.k. nedre och övre befolkningsramar. Befolkningsramarna, riktvärdena och planeringsmålen diskuterades ingående i fjol. Därvid framgick ju klart att regeringens alternativ innebär en fortsatt stark tillväxt av de största orterna i landet, särskilt de tre storstäderna. Jag skulle tro att vi inte nu behöver diskutera detta faktum så mycket, eftersom det ju klart framgår av handlingarna i ärendet. Ingen torde heller numera ifrågasätta att centerns alternativ i jämförelse med regeringens skulle leda till bättre regional balans. Det fattade beslutet kommer enligt vår mening att få stor betydelse för framtiden. Det blir styrande för myndigheternas, näringslivets och de enskilda människornas dispositioner och beslut. Beslutets inriktning får en styrande effekt även om man bortser från det materiella innehållet. Som framgår av betänkandet — och som Karl Erik Eriksson nyss underströk — fasthåller utskottets majoritet, bestående av socialdemokrater, folkpartister och moderater, vid alla punkter beträffande tidigare beslutade riktlinjer och målsättningar och även beträffande befolkningsramar. Värt att uppmärksamma är att Stockholms läns landsting har ändrat sina planeringsmål därför att man har ansett riksdagens beslut vara orealistiskt. Stockholms stad skulle få öka med mellan 125 000 och 195 000 invånare fram till 1980 — det är enligt landstinget i Stockholm orealistiskt. Man har trott på en fortsatt stegring av Storstockholms invånarantal, men i fjol minskade invånarantalet där. Utskottet hoppas väl att befolkningstalen genom flyttningspolitik och genom den traditionella folkströmningen under bättre konjunkturer skall kunna uppfyllas, allra helst som regeringen har uttalat att man tänker satsa ännu mera på flyttningspolitik. Folkpartiets företrädare Karl Erik Eriksson uttalade t.ex. här att naturligtvis bör man anpassa sig till utvecklingen i det här fallet. Rimligen borde vi då i utskottet ha kunnat anpassa oss till den nivå som bedöms vara realistisk. Den ligger enligt landstingets beräkningar mycket nära centerns befolkningstal för Stockholm. Det befolkningstalet kunde inte vinna riksdagens gehör i höstas — det betecknades t.o.m. av statsministern som mindre trovärdigt. Nu säger Stockholms egna politiker att man inte tror på riksdagens beslut längre i det här avseendet. Enligt vår mening måste i nu rådande situation samhället alldeles särskilt kraftigt satsa på lokaliseringsinsatser. Dessa måste prioriteras framför flyttningsåtgärder. I annat fall får vi en utarmning av skogslänen. Det är på den punkten som socialdemokraterna och centern alltjämt tydligen har mycket olika meningar. Vi har olika synsätt och värderingar i detta fall. Enligt centerns mening kan inte välfärden i landet komma alla — alltså inte heller storstäderna — till del utan att vi får ett mera decentraliserat samhälle. Centern står alltså fast vid sin riksplan. Jag vill gärna tolka folkpartiets och moderaternas anknytning till flera av förslagen i våra motioner så, att man ändå på det hållet när det gäller åtgärderna närmar sig centerpartiet. Detta tycker jag är glädjande. Målet, ett decentraliserat samhälle, uppnås inte på en gång även om centern skulle få fullt gehör för sin politik. På grund av att vi har så att säga byggt fast oss i ett starkt centraliserat samhälle tar det tid att komma till rätta med detta. Vi kan inte riva ner våra överexploaterade koncentrationsorter, även om folk visar minskat intresse för att bo där och i höghusen. Ett decentraliserat samhälle byggs successivt. Vi måste, som vi brukar uttrycka det, sträva mot ett så långt möjligt decentraliserat samhälle. Jag vill, herr talman, gå in på den målsättningen litet närmare. Socialdemokraterna frågar oss ibland vad vi i sak menar med detta. Ja, det är framför allt ett uttryck för en politisk viljeinriktning. Enligt vår mening måste hela samhällsverksamheten engageras för att nå detta mål, ett decentraliserat samhälle. Vi kan peka på våra motioner på olika områden här i riksdagen. Vi kan hänvisa till vår riksplan med dess befolkningsfördelning, med dess åtgärdsplan och motiveringar. Vi kan hänvisa till våra förslag beträffande bostadspolitiken och våra förslag rörande de mindre företagen t.ex. Vår jordbrukspolitik gör det möjligt för även mindre jordbrukare och deltidsjordbrukare med effektiva företag att överleva. Centern har en rad förslag på konkreta åtgärder i det betänkande vi nu behandlar, vilka har klar inriktning mot ett decentraliserat samhälle. Centern föreslår länsdemokrati. Centern föreslår decentralisering av den statliga förvaltningen till länsoch kommunnivå. Centern har gått emot sammanslagningar till alltför stora kommuner och hävdar rätten till frivilliga kommunsammanslagningar. Regeringen har, enligt vår mening, gått för hårt fram med tvånget i kommunsammanslagningarna. Centern har tidigare även under denna riksdag drivit på när det gäller skatteutjämningsfrågan, som vi här i riksdagen skall behandla om ett par dagar. Vi har också krävt en utjämning av telefontaxorna och av bensinpriserna. Centern har i många år verkat för att sprida inflytandet i näringslivet och inom företagen till de anställda. AP-medlens användning i näringslivet är ett annat exempel på hur regeringen vill centralisera makt och inflytande, medan centern vill ha en mera decentraliserad utformning av beslutsfunktioner till exempelvis löntagarna. Och så vidare. Jag skulle kunna hålla på med denna uppräkning en god stund till, men jag tror att också dessa exempel vältaligt visar hur vårt parti över hela det politiska fältet verkar för ett mera decentraliserat samhälle. Jag har flera gånger tidigare framhållit att såväl den tekniska som den ekonomiska utvecklingen i sig bär krafter som verkar för koncentration och centralisering. Dessa kraftfält kommer vi inte ifrån i vår tid. Vi måste emellertid tygla dem mot ett bestämt mål: människans välfärd i vidaste mening. Den befolkningskoncentration som är kännetecknande för det industriella samhället, inte bara i Sverige, är i flera avseenden inte längre människans odelade vän. Graden av denna koncentration och effekten av den för människorna har centern och socialdemokraterna olika uppfattningar om. Vi representerar olika politiska viljeriktningar. Detta tar sig inte minst konkret uttryck i regionalpolitiken. Det är därför inte märkligt att det ibland hettar till när vi diskuterar dessa frågor. Jag instämmer med den mycket kände och framstående socialdemokrat som för en tid sedan betecknade socialdemokratin som det minst decentralistiska partiet bland de stora partierna i vårt land. Han tillhör den minoritet bland socialdemokraterna som förordar länsdemokrati. Enligt centerns mening kan vi inte lösa våra sysselsättningsproblem om vi inte får en ökning i tillväxten av antalet sysselsättningstillfällen och tillväxt i produktionslivet. Detta är också en förutsättning för att det skall vara möjligt att genomföra centerns målsättning i regionalpolitiken. Vi beklagar och tycker att det är förvånande att regeringspartiet inte vill satsa offensivt på flera arbetstillfällen i näringslivet. På vårt håll anser vi att det knappast finns något som är så olönsamt och påfrestande för samhälle och enskilda som arbetslösheten. Vi har också under många år påpekat att det är mycket påfrestande för framför allt enskilda människor och familjer men också för samhället med den flyttningspolitik som vi nu under många år har haft. Det är dessutom knappast något som är så lönsamt för samhället och så välgörande för enskilda som att satsa på fler arbetstillfällen när det är arbetslöshet. Centern vill satsa på ett ökat antal arbetstillfällen, huvudsakligen i det ordinarie näringslivet, samtidigt som vi accepterar det penningbehov som behövs i AMS för att hjälpa dem som är arbetslösa. Erfarenheterna av den regionalpolitik som vi fört hittills är övervägande goda. Många tusen arbetstillfällen har skapats. Arbetsplatserna har i stor utsträckning kunnat placeras i orter med små kostnader för samhällsservicen. Det har varit lönsamt för samhället och bra för människorna. Men insatserna har ändå varit för små. Arbetslösheten har trots insatserna varit stor i skogslänen. Samhällsbildningen på lång sikt är på många håll ännu inte tryggad där. Före jul i fjol förelades riksdagen på tilläggsstat förslag om ytterligare nästan 1 miljard kronor, noga räknat 975 miljoner kronor, för att bekämpa arbetslösheten under andra delen av innevarande budgetår. Ingen i riksdagen ville minska det beloppet. För den närmaste femårsperioden föreslår centern nu att regeringens förslag skall ökas med motsvarande belopp, alltså att propositionens förslag skall ökas med 1 miljard, fördelat på fem år. Det är en satsning på arbetstillfällen på orter där människor bor och där samhället har serviceapparaten i stort sett färdig. Det finns ett uttalande i propositionen 50 på s. 119 som är värt att i detta sammanhang peka på. Jag citerar: ”Vad jag nu har förordat innebär att statsmakterna under fem år satsar mer än dubbelt så mycket på regionalpolitiskt stöd som under innevarande treårsperiod.” Detta uttalande är dubbeltydigt, för att nu inte säga förledande, för dem som okritiskt läser propositionen. Det är inte så, herr inrikesminister, att regeringen satsar dubbelt så mycket på regionalpolitiken. Det vill jag bestämt bestrida. Om vi ser på det belopp som har stått till förfogande under perioden 1970-1973 finner vi att det, inklusive tilläggsanslag och ”det som blev över” från tidigare period, var 1387 000 000 kronor. Fördelat på tre år blir det 462 miljoner per år. Detta kan jämföras med en propositionens totalram på 2,5 miljarder. Fördelat på fem år, blir det 500 miljoner kronor per år. Därtill kanske kan läggas ca 100 miljoner kronor som så att säga blir över från perioden 1970-1973 till nästa period. Låt oss säga att ungefär 525 miljoner kronor skulle stå till förfogande med den beräkningen — vilket skall jämföras med 462 miljoner kronor, som i verkligheten har stått till förfogande under treårsperioden 1970-1973. Detta är sakförhållandet, herr inrikesminister. Jag hoppas att inrikesministern ytterligare vill kommentera det citerade uttalandet i propositionen. Vad regeringen föreslår är, får man hoppas, åtminstone kompensation för penningvärdeförsämringen i jämförelse med den föregående treårsperioden. Det är ingen storslagen satsning det här är fråga om. Däremot innebär centerns förslag en reell resursökning för regionalpolitiken. Vi har prioriterat regionalpolitiska insatser före flyttningspolitiken. Den av oss föreslagna höjningen för femårsperioden är inte större än att riksdagen i höstas utan diskussion beslutade bifalla den för att upprätthålla AMS:s aktivitet. Som jag sagt tidigare kan inte medlen, i den begränsade mening som framgår i det här sammanhanget, ensamma klara uppgiften att nå regional balans. Hela samhällsverksamheten måste engageras i detta syfte. Därmed erhålls en annan mentalitet hos myndigheter, hos företagare, hos människor i allmänhet — som i sin tur ändrar hela samhällets rörelseriktning mot ett mer decentraliserat samhälle. Tillåt mig ta ett exempel som visar hur psykologin kan fungera. När finansministern uttalar i den nu föreliggande reviderade finansplanen att vi nu måste satsa ytterligare framför allt på rörlighetsfrämjande politik för att tillgodose näringslivet med arbetskraft är det förståeligt om företagare inte tar regionalpolitiska insatser på fullt allvar. Företagen behöver inte flytta verksamheten dit där arbetskraften finns. Finansministern säger ju till näringslivet att staten i vanlig ordning kommer att leverera arbetskraften till företagens portar utan egentlig kostnad för företagen. Människornas önskemål om arbete där de bor och trivs blir inte det primära för samhällets åtgärder med den politiken. Det är här fråga om de koncentrationskrafter jag tidigare har talat om och som regeringen villigt anpassar sig till. Denna regeringens inställning blir på det sättet så styrande att det materiella innehållet i regionalpolitiken neutraliseras eller i varje fall får svårare att vinna gensvar. När . centern föreslår en ökning av medlen gör vi också det med utgångspunkt i våra alternativ och förslag i olika andra sammanhang här i riksdagen, vilka påverkar regionalpolitiken. Med det totala politiska alternativ som vi har lagt fram har vi medel att genomföra vår politik. Våra förslag i det här sammanhanget är en väsentlig del av vårt politiska alternativ, som leder fram till ett bättre samhälle, ett, som vi tror, gott folkhem. Herrar Stridsman och Gustafsson i Säffle kommer att redovisa centerns syn på de reservationer som föreligger i betänkandet. Jag vill emellertid helt kort beröra reservationen 10. Redan 1970 anförde statsutskottet att stödområdesgränserna kunde innebära ett tröskelproblem. Den inre stödområdesgränsen har varit absolut. Såväl utskottsmajoriteten som vi reservanter vill nu mjuka upp tillämpningen något. Utskottsmajoriteten vill dock inte att uppmjukningen skall omfatta sysselsättningsstödet. Man vill inte heller gå med på att, om det är nödvändigt, upprätthålla sysselsättningen på en ort inom en kommun som i sin helhet inte kan få sysselsättningsstöd. Utskottsmajoriteten hänvisar till att det kan försvåra den kommunala planeringen. Enligt reservanternas mening kan inte detta vara något problem, om sådana beslut har förankring i och överensstämmer med den kommunala och regionala planeringen. Några administrativa problem kan inte den lösning som reservanterna föreslår medföra. Det är förvånande att socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna skall vara så njugga mot just de orter som har det allra svårast. Svårigheterna på Gotland synes oss också vara av den arten att Gotland bör få komma i åtnjutande av samma regler som reservanterna föreslår för gränsområdet till det inre stödområdet. Reservanterna föreslår alltså att Kungl. Maj:t bör pröva om sysselsättningsstödet får utgå vissa i orter nära inre stödområdesgränsen. Utskottet har också haft att ta ställning till flera motioner som berört Vindelälvsområdet. Det här området har givits en mycket vidsträckt avgränsning. Det omfattar stora delar av Norrbotten, delar av Skellefteälvens område, Umeälvsområdet och naturligtvis också Vindelälvens område. I propositionen redovisas inte ett enda nytt arbetstillfälle vid fasta arbetsplatser i industrin i någon ort i Vindelälvsdalen. Detta kan inte stå i god överensstämmelse med riksdagsuttalandet 1967 angående sysselsättning i Vindelådalen, även om väg 363 nu får en välbehövlig upprustning. Utskottet är enigt i sin skrivning i detta avsnitt. Jag är till freds med att utskottets ledamöter enat sig om att besvara motionen om Vindelälvsdalen med ett tillkännagivande som innehåller bl.a. punkterna 1 och 3 i min motion nr 1765, innebärande att ytterligare åtgärder måste vidtas i Vindelälvsdalen och att en statlig industri etableras i Sorsele. Jag. vill till sist säga några ord på ytterligare en punkt. Det gäller industricentra. Herr Stridsman skall utveckla det vidare. Det finns en reservation på denna punkt där Östersund förordas för ledningsfunktionen. Det är moderaterna och en centerpartist i inrikesutskottet som föreslår detta. Det har på denna punkt väckts en rad motioner i vilka motionärerna föreslagit olika orter för denna uppgift. Utskottet ansluter sig emellertid till propositionens förslag om Skellefteå. Ledningsfunktionen är mycket liten, antalsmässigt sett — 4 å 5 personer. Det är viktigt att denna ledningsgrupp får bästa möjliga kontakt med avancerad teknik, med ett differentierat industriellt näringsliv, med forskning och marknadsföring. Till Skellefteå skall viss teknisk utbildning lokaliseras. Till Skellefteå kommer att förläggas ett industriellt utbildningscentrum. Skellefteåområdet hör till de allra bäst industrialiserade områdena i Norrland. Där finns också Expolaris, en marknadsföringsorganisation som stöds av näringsliv och samhälle. Östersund och Lycksele är naturligtvis också acceptabla för lokalisering av denna uppgift. I reservationen framhålls att det framför allt är placeringen i det inre stödområdet som är väsentlig. Det är kanske en rent symbolisk syn man har på den här frågan. Väsentligt är väl ändå att ledningsfunktionen får de värdefulla kontakterna, som kan vidareförmedla idéer, innovationer och industriell utveckling till de industricentra som ju skall finnas i det inre stödområdet. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund beskyllde vårt parti för likgiltighet inför Gotlands utveckling, och jag finner det angeläget att inledningsvis påminna om att herr Hallgren för ett par år sedan spelade en avgörande roll, när Gotland fördes till det allmänna stödområdet. Jag förutsätter att det inte är herr Nilsson i Tvärålund obekant att det ligger till på det sättet. Det kan anföras som exempel på att vårt parti inte är ointresserat av Gotlandsproblemen. Den strukturomvandling av det privata näringslivet som ägt rum i vårt land har drabbat skogslänen särskilt hårt. Koncentrationen av kapital har lett till en regional obalans som under de senaste årtiondena inneburit arbetslöshet och undersysselsättning i stora delar av landet samt därav följande folkomflyttningar och avfolkning. Avfolkningen har på många håll fört ned befolkningstalen till en kritisk nivå. De som blivit kvar när den arbetsföra befolkningen tvingats söka sin utkomst i andra delar av landet är de äldre; andelen pensionärer av befolkningen blir större och större. Detta framgick på ett annat sätt av den februariinformation som utskickats från länsstyrelsen i Värmlands län. Där konstaterades det först att befokningen i länet under år 1972 minskat med 510 personer och att denna minskning är större än den som noterades för år 1971. Sedan 1959 har länet endast haft befolkningsökning under år 1970. Men sedan påpekas det vidare: Den främsta orsaken till befolkningsminskningen under år 1972 är givetvis utflyttningen från länet. En annan orsak är att antalet döda nu för fjärde året i följd överstiger antalet födda. Bakom detta kalla konstaterande kan åtskilligt av den tragik skönjas som strukturomvandlingen och avfolkningsprocessen fört med sig. Till detta kommer sedan de serviceförsämringar av olika slag som blivit en följd av den negativa utvecklingen; kollektivtrafiken kämpar med stora svårigheter — givetvis till viss del beroende på den växande privatbilismen — affärer och varubussar dras in, skolor läggs ned osv. I många fall är det säkert endast det faktum att människorna är djupt rotade i sina hembygder som gjort att dessa över huvud taget kunnat överleva. Många som tvingats ta sig jobb i andra län eller andra regioner har blivit vad som populärt kallas pendlare. De reser hem vid ett eller flera veckoslut i månaden, betalar skatt i kommunen och deltar i hemortens politiska liv eller föreningsliv av annat slag. Tusentals människor i vårt land lever ett sådant liv. En bidragande orsak till att utvecklingen i skogslänen blivit så katastrofal är ofta den ensidiga strukturen på näringslivet. För att åter ta Värmland som exempel så domineras näringslivet i detta län av två stora bolag, Uddeholm och Billerud. Sysselsättningen har i hög grad varit koncentrerad till skogsbruk, massafabriker och järnverk. Att skogsägarna på senare år bildat ett eget företag, Vänerskog, får anses utgöra en välbehövlig motvikt mot denna bolagsdominans men den förändrar ju inte i stort näringsstrukturen i länet. En stor del av skogen i Värmland är bolagsägd. Det gäller särskilt norra delen av länet där omkring hälften av skogstillgångarna är bolagsägda. Genom en omfattande rationalisering inom skogsbruket, som bl.a. frambringat kalhyggen i stor omfattning, har skogsarbetarkåren decimerats kraftigt. Kalhyggena åskådliggör på ett uttrycksfullt sätt att själva grunden för befolkningens sysselsättningsmöjligheter ryckts undan. Vad beträffar massafabrikationen har ett flertal företag lagts ned; här tycks man nu få en koncentration av produktionen till två företag förlagda vid Vänern. En koncentration sker också inom järnindustrin, vilket bl.a. resulterat i nedläggandet av järnverket i Nykroppa. Värmland tillhör utan tvivel de län som drabbats hårdast av koncentrationsprocessen. För att med ytterligare ett exempel belysa detta: Under 1960-talet har länet haft en nettoutflyttning på 14 000 personer, varav 7 000 i åldern 15—29 år. Länets åldersstruktur har som förut påpekats fått en betänklig slagsida. Antalet förvärvsarbetande har också minskat under tiden 1965-1970 med 7 571 personer. Gjorda länsprognoser förutser fortsatta problem även för 1970-talet. Det är mot den här bakgrunden kanske inte att förundra sig över att det inom arbetarrörelsen i Värmland finns starkt gehör för kravet på statlig industri för att motverka bolagsdominans och ett odifferentierat näringsliv. Det har vid flera tillfällen gjorts sådana uttalanden från såväl socialdemokratiskt och kommunistiskt som fackligt håll. Det står för allt flera människor klart att det kapitalistiska samhället inte kan upprätthålla sysselsättning åt befolkningen. Det har inte ens någon önskan att åstadkomma detta. Man föredrar att investera där profiten blir större, gärna i ett annat land, såsom i Portugal. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna krävt att statlig verkstadsindustri skall tillföras länet. Vi menar att en sådan industri skulle utgöra ett värdefullt komplement till det ensidiga näringslivet där. Vi har vidare krävt industrier för vidareförädling av de värmländska skogsprodukterna. Statliga industrier på dessa områden, finansierade med medel ur AP-fonderna, skulle kunna ge de injektioner som behövs för att få till stånd en positivare utveckling i länet. Jag har nu talat mycket om Värmland, men jag har mot bakgrunden av att jag känner detta län bäst därmed velat konkret peka på vad som sker i skogslänen. Det som händer i Värmland sker på i stort sett samma sätt i de andra skogslänen. Skogslänen hade tillsammans under åren 1965-1970 en flyttningsförlust på omkring 50 000 personer. Under samma tid förlorade man uppskattningsvis mellan 50 000 och 60 000 arbetstillfällen netto. Den tidigare inställningen hos socialdemokratin och Landsorganisationen till det kapitalistiska näringslivets koncentrationsprocess innebar som bekant att man helt anpassade sig och med olika åtgärder försökte underlätta denna utveckling. Man förklarade att det var helt nödvändigt att understödja denna. Man ville t.o.m. antyda att folk ville ha det så. Det gällde enligt vad man förklarade att slå ut låginkomstindustrierna, att göra det möjligt för allt flera människor att bli delaktiga i städernas och övriga tätorters välsignelser. Så småningom tillkom emellertid den statliga politik som fått namnet regionpolitik. Vi har från vårt parti påpekat att denna politik alltifrån tillkomsten 1964 och fram till den politik som är utformad i den proposition vi nu har att behandla inte förespråkar åtgärder ägnade att bryta koncentrationsprocessen och vända utvecklingen i de olika länen. 1964 års regionalpolitiska proposition drog upp riktlinjerna för vad som var en typisk anpassningsplanering. Den kännetecknades av två grunddrag: 1. Planeringen skulle utgå ifrån och följa upp näringslivets ”spontana” utveckling. Rörlighet och omflyttning skulle i princip accepteras och underlättas. 2. Lokaliseringsstöd plus arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle sättas in mot främst skogslänen eller det s.k. stödområdet. Stödet skulle bidra till dessa regioners smidigare omvandling. Det skulle inte vända den där rådande avfolkningstendensen. Den spontana utvecklingen med fortsatt storstadskoncentration respektive avfolkning av stora landsortsregioner förklarades av regeringen vara bäst ägnad att leda till maximal ekonomisk tillväxt. Folkomflyttningarna ansågs få en utjämnande effekt — regioner med många arbetslösa skulle flytta människor till växande regioner med brist på arbetskraft. Men folk ville tydligen inte ha det på det här viset, och under trycket från den opinion som ville ha en levande landsbygd och genom att de sociala vådorna av avfolkningspolitiken blev alltför uppenbara modifierades den koncentrationsvänliga regionpolitiken. I statsverkspropositionen 1969 förklarades en dämpning av storstadstillväxten önskvärd. Samma tankar kom igen i den regionalpolitiska propositionen 1970.

Avfolkningen av skogslänen hade fortsatt — tillväxten i storstadslänen likaså. Det nya var att svåra balansproblem börjat uppträda också där, på grund av avsevärda industriutflyttningar och den allmänna utglesningen i storstädernas inre områden. Beträffande de arbetstillfällen som tillförts stödområdet genom olika lokaliseringspolitiska åtgärder så framhölls att effekten av dessa var svårbedömd. Verkan av de beslutade omlokaliseringarna av statliga verk hade ännu ej gjort sig gällande. Klart är dock, framhölls det i vår motion, att det hittillsvarande och planerade skapandet av nya arbetstillfällen endast marginellt påverkat skogslänens tillbakagång. Antalet sysselsatta i gruvor och tillverkningsindustri hade totalt minskat med 4 400 under tiden 1965—1970. Även inom byggnadsverksamheten hade en minskning ägt rum. Vid den i motionen gjorda granskningen av huvudlinjerna i propositionen 111 år 1972 fanns detta förhållande givetvis med i bilden. Regeringens målsättning att skogslänen skulle få oförändrad befolkning under 1970-talet förutsattes skola gå att uppnå genom komplettering av gällande lokaliseringspolitiska medel: förstärkt lokaliseringsoch sysselsättningsstöd, fortsatt utlokalisering av statliga verk, förstärkning av transportstödet osv. Ett system för ortsklassificering presenterades. I vpk-motionen ställdes frågan om den tänkta målsättningen i regeringens proposition verkligen kunde uppnås med de föreslagna medlen. Den enligt vår uppfattning centrala frågan om tillväxten och den framtida sysselsättningen togs inte upp till behandling i propositionen. Vi anser att det är av föga mening att diskutera fördelning mellan län, när man inte ens kan ange vad som finns att fördela. Det är också tämligen meningslöst att diskutera befolkningsmålsättningar för länen utan att beröra vad som är basen för befolkningens existens: sysselsättningens omfattning. Regeringen säger sig ha en målsättning för länens befolkning men uppger ingen målsättning för antalet arbetstillfällen. Därmed svävar befolkningsmålsättningen i luften. I propositionen 50 år 1973 och i det betänkande vi nu diskuterar behandlas just utformningen av de åtgärder som skall ge regeringsförslaget från i höstas kött på benen. I vpk-motionen nr 1761, som väckts i anslutning till propositionen, poängteras att själva formen för regionalpolitik inte har ändrats i regeringens proposition. Den representerar en fortsättning på en konventionell stödform, som endast blivit marginellt kompletterad sedan 1964. Synsättet går ut på att lokalisering i skogslänen och stödområdet principiellt är en belastning för privatkapitalet, som det särskilt måste kompenseras för och stimuleras till att övervinna. Stödet speglar heller ingen verklig viljeinriktning hos staten, eftersom det väsentligen ankommer på privatkapitalets initiativ och ansökningar om stöd skall utgå. Beträffande stödets omfattning i pengar räknat påvisas att detta ökas så blygsamt att det närmast får betraktas som en automatisk uppräkning med hänsyn till penningvärdets försämring. I vår motion ställs mot detta vpk:s regionpolitiska målsättning, som kräver full och effektiv sysselsättning utan flyttningsförluster. Ett brett upplagt, framtidsinriktat och långsiktigt sysselsättningsprogram måste genomföras för att skogslänen, såväl som andra regioner, skall kunna få en sysselsättningsbas som svarat emot denna målsättning. Ett sådant är enligt vår uppfattning också nödvändigt för att uppnå de av höstriksdagen uppställda målen.

En mera positiv utveckling i avfolkningslänen förutsätter ett brytande med tron på det kapitalistiska näringslivets möjlighet att lösa problemen. Vad som hittills hänt är ju, som förut påpekats, att när glesbygderna inte längre är attraktiva som lokaliseringsorter för privata kapitalister, och de vill därifrån, uppfattas denna utveckling som naturlig. För att få företagen att stanna kvar lockas de med förmåner av olika slag. Det är med andra ord inte fråga om att staten skall styra eller bestämma över industrin på något sätt. Samhället är helt beroende av om lockmedlen fungerar. Vi menar att samhället måste skaffa sig helt andra och effektivare styrmedel för att planmässigt styra investeringarna i produktionsapparaten. Därvid kommer vårt förslag om satsning på statliga industrier in som en naturlig del. Människorna tror inte på att stekta sparvar flyger i munnen på dem utan vidare. De väntar sig en medveten satsning från statens sida för att öka sysselsättningsmöjligheterna. Detta är för övrigt helt nödvändigt inte minst med tanke på att så många investeringar i dag inte ger några nya jobb — de bara bidrar till ökad rationalisering i företagen. I vårt förslag till sysselsättningsprogram ingår förslag om en djupgående satsning på anläggningar, materiel och teknologi inom det försummade järnvägsväsendet, bl.a. innefattande förlängning av ostkustbanan och förbättring av inlandsbanan. Jag skall till sist något kommentera detta förslag. Riksdagen beslutade hösten 1971 att kräva en utredning om förlängning av den s.k. ostkustbanan. Statens järnvägar, som fått uppdraget att göra utredningen, har lovat att i sommar presentera ett utredningsförslag. Vad vi från SJ:s sida kan vänta är att man kommer att framhålla att projektet inte är företagsekonomiskt motiverat, allt i enlighet med 1963 års trafikpolitik som förutsätter att trafikföretagen skall drivas företagsekonomiskt. Men var kommer då de samhällsekonomiska bedömningarna in? Det gäller sådana kostnader och intäkter som ligger utanför den i begränsad mening företagsekonomiska kalkylen men som bör räknas med i en regionalpolitisk bedömning, t.ex. värdet av att människor får arbete, möjligheten att uppnå positiva miljöeffekter genom att överföra tung trafik från landsväg till järnväg osv. Projektet kommer, om det genomförs, att ge 500 man arbete i 10 år och kommer givetvis att ge sysselsättningseffekter även under längre tid. Norrlands kommunikationer med det övriga Sverige och med utlandet kommer också att förbättras, vilket kan medföra samhällsekonomiska fördelar som måste tas med i bilden. Vad beträffar förslaget om förbättring av inlandsbanan svarar detta mot den opinion som bildats i denna fråga och som tagit sig uttryck i att en facklig kommitté för inlandsbanans bevarande bildats av de järnvägsanställda utefter denna bana. Man har i ett uttalande framhållit att inlandsbanan med sidolinjer har varit och fortfarande är en ryggrad för det ekonomiska och kulturella livet i det norrländska inlandet. Man har också krävt förbättring av banan och de fordon som trafikerar denna så att inlandets tågresenärer kan få en resestandard, jämlik den som erbjuds i andra landsdelar. Denna upprustning av inlandsbanan och andra nedläggningshotade bandelar kommer givetvis att kräva rätt stora investeringar, men den kommer också att ge många arbetstillfällen och många regionalpolitiska möjligheter. I fråga om teknologi ligger SJ i vissa avseenden efter i förhållande till många andra länder, t.ex. när det gäller inriktning på att få fram snabbare tåg. Snabba investeringar skulle i övrigt behövas för att ersätta nedsliten och föråldrad materiel, för att få nya säkerhetsanläggningar, nya typer av motorvagnar som kunde trafikera mera trafiksvaga bandelar, m.m. Upprustning av kollektivtrafiken i tätorterna är också nödvändig, både för att ge resenärerna bättre service och för att motverka tätortsbilismen. Investeringar i transportsektorn skulle enligt vår uppfattning kunna få produktivitetsbefrämjande effekter vid sidan av de sysselsättningspolitiska. De här förslagen är utvecklade i reservationen 5 till detta betänkande, och jag yrkar bifall till denna reservation och till reservationen 2, båda av herr Lorentzon.